Fru talman! Den helhet som socialutskottets ordförande efterlyser när det gäller socialtjänsten finns i princip inte i någon av de mindre kommunerna i dag. Så snart som man i en liten kommun t.ex. får komplicerade barnavårdsärenden anlitar man i nästan varje fall extern kompetens, antingen i form av psykiatrer eller psykologer från landstinget eller i form av fristående specialister på området. Det är mycket vanligt. Helheten ligger i att den sociala förvaltningen har det samlade ansvaret. Vi menar att gränsdragningen just i detta hänseende måste utredas. Självklart tycker vi att de regler som i dag gäller för kommunerna också ska gälla för helheten. De ska gälla på samma sätt t.ex. för en utredning som när en kommunalt anställd person har ansvaret. Det ska dessutom även i framtiden vara myndigheten som ska ha ansvaret. Däremot måste vi reglera på vilka villkor man kan anlita extern kompetens för att göra delar av utredningen eller hela den utredning som socialförvaltningen behöver för socialnämndens eller förvaltningens ställningstagande. Det som vi har yrkat på är en översyn som tydliggör bestämmelserna. Om man engagerar utomstående krafter för sina utredningar ska självklart samma sekretessregler och övriga regler gälla.

Fru talman! Då måste jag nog fråga Lars Elinderson: Tycker Moderaterna och Lars Elinderson att missbrukarvården fungerar väl i vårt land i dag, eftersom det inte finns något att säga om den, utan man uppenbarligen kan biträda regeringen i den här situationen? Jag tycker att det känns viktigt att ställa den frågan, eftersom jag också vet att Moderaterna när det gäller narkotikafrågan är oerhört restriktiva, och lyfter fram den här frågan som viktig. Det känns lite konstigt då att man lämnar den här missbruksgruppen nästan utan hänsyn och utan respekt för dess situation. Det är därför jag efterlyser vad Moderaterna vill göra. Tycker man att det fungerar bra i dag? Man har ju inte ens föreslagit att privata alternativ ska få växa upp, vilket jag tycker är helt utmärkt inom den här vården. Här måste det till eldsjälar. Det måste vara människor som verkligen tror på sin idé och känner engagemang. Det är lite svårt att smeta ut det lite överallt. Personligen tror jag på ideella organisationer, och jag tror att privata alternativ är alldeles lysande även på det här området. Jag vill fråga Lars Elinderson: Är vi överens om det?
Fru talman! Om jag får be om ursäkt först vill jag säga att jag tycker att Chatrine Pålsson verkar lite grälsjuk i dag. Vi har diskuterat missbrukarfrågor i många sammanhang, och är det några som har betonat bristerna inom missbruksvården och behovet av resurser så är det just vi, i de betänkanden som har avsett specifikt de frågorna. Nu diskuterar vi socialtjänstlagen, och det finns förvisso anledning att också lyfta fram de frågorna i det här sammanhanget. Men jag har betonat de reservationer som vi har till det här betänkandet. Sedan finns det ett antal andra reservationer som jag visserligen också hade kunnat beröra i mitt anförande, men jag valde att nöja mig med att diskutera och redovisa mina reservationer. Som Chatrine mycket väl känner till undandrar vi oss inte möjligheten att föra fram mycket tydliga synpunkter på den här frågan i de betänkanden som har lyfts fram där missbruksfrågorna tas upp. På den beskrivning som Chatrine Pålsson gav och den retoriska fråga jag fick, dvs. om jag är beredd att ställa upp på den problembeskrivningen inom området, är svaret ja, det är jag. När missbrukarfrågorna kommer upp till förnyad diskussion vid senare tillfälle kommer vi i sedvanlig ordning också att betona de frågorna.
Fru talman! Det är ju jättebra! Nu handlar det ju om allmänna motionstiden, men jag tycker att mycket av de här frågorna ändå hör hemma i en debatt om socialtjänsten. Jag vill också säga att vi ju inte är särskilt överens när vi diskuterar just de alkoholpolitiska dragen, men jag hoppas att vi ska bli överens om de människor som har hamnat snett och om att man bör ge vård efter de individuella behoven. Då, fru talman, bryr jag mig inte om hur mycket tid som Lars Elinderson och Moderaterna lägger på respektive reservation, utan huvudsaken är att vi är överens i sak: Alla människor har rätt, oavsett vilka svårigheter de hamnar i, att få den vård och behandling som krävs. Det är det som är skyddsnätet. När livsvägen blir sådan att man hamnar i diket behöver man individuell hjälp, den hjälp man behöver just då. Då handlar det inte om fyrkantiga lösningar. Ibland behöver man ett samtal på platsen. Andra gånger behöver man en inläggningstid för att få möjlighet att tillfriskna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 6. Jag står självfallet bakom även övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! I en tid när vårt land håller på att klyvas socialt behövs en offensiv politik för att minska klyftorna. Centerpartiet vill, som en i raden av åtgärder, sänka inkomstskatten för dem med de smalaste ekonomiska marginalerna. Vi vill bryta bidragsberoende, minska marginaleffekter i låga inkomstskikt och göra det lönsamt att arbeta. Våra förslag är mycket fördelaktiga för låginkomsttagare men också för studenter och pensionärer. Färre kommer att behöva socialbidrag och bostadsbidrag med Centerpartiets politik. Det är viktigt att människor har makt över sitt liv. Det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende och kunna försörja sin familj. Socialtjänsten är mycket viktig som förebyggare och yttersta skyddsnät, om man inte klarar upp situationen på egen hand eller genom anhöriga. Jag tänker nu enbart kommentera tillkännagivandet avseende stöd för anhöriga och närstående samt några av Centerpartiets reservationer och särskilda yttranden. Som flera har sagt i debatten är ett av de viktigaste förslagen i dagens betänkande att vi tar ett litet, men ändock ett steg till förbättring av avlösarservicen. Det är en framgång för Centerpartiet och de andra partier som har motionerat i frågan. Men, och det är mycket viktigare, det är dessutom en framgång för alla berörda. Centerpartiet har på flera sätt medverkat till ett bättre stöd för anhöriga i deras ovärderliga insatser. I vår motion har vi lyft fram hur viktig avlösarservicen är. Vi är nöjda med skrivningen i betänkandet och förslaget till tillkännagivande. Det är önskvärt att det i socialtjänstlagen införs en skyldighet för socialnämnden att stödja anhöriga. Först ska det göras en ekonomisk analys. Sedan får regeringen redovisa olika alternativa förslag i syfte att ytterligare stödja anhöriga genom t.ex. avlösning. Så skrev vi ihop oss, och det är bra. En annan fråga som känns angelägen att få ordning på är att många ungdomar ges fel signaler när de sommarjobbar. Om familjen uppbär socialbidrag kan socialbidraget minskas med de hushålls och boendekostnader som är barnets andel om barnet har egna inkomster. Tillämpningen varierar mellan kommuner. Utskottsmajoriteten tillstår problemet. Man skriver att det är olyckligt om kommunerna tolkar Socialstyrelsens rekommendationer så snävt att ungdomar avstår från att t.ex. sommarjobba. Sedan fortsätter man med att riksdagen dock inte bör ta något initiativ. Det är klart att man ska det om man vill göra något åt problemet. Vi är fyra partier som vill se att en översyn görs och nya riktlinjer tas fram. Därav mitt bifallsyrkande till reservation nr 6. Vistelsebegreppet har tagits upp i bl.a. två enskilda centermotioner. Motionärerna anför de problem som uppstår inte minst för mindre turistkommuner där personer med behov av olika former av insatser vistas nästan halva året. Alla ska självfallet ges bästa tänkbara förutsättningar att leva ett så normalt och rikt liv som möjligt. Valfriheten får inte inskränkas, och det ska inte vara tjafs om insatser och pengar beroende på var man vistas och vem som ska betala. Dock får det anses orimligt att en kommuns behovsprövning får genomslag i en annan kommuns budget. I värsta fall kan det leda till konflikter rörande resursfördelning mellan den fast boende befolkningen och de sommarboende vilket är djupt olyckligt. Som jag framhåller i reservation 11 borde socialtjänstlagen ses över i denna del. Centerpartiet och Kristdemokraterna tar upp i ett motionsyrkande hur viktigt det är med tidiga insatser och vårdplatser för unga människor som använder droger. I ett särskilt yttrande framför jag åsikter om effektivare insatser för dem som döms till vård i socialtjänsten. Det behövs bättre samverkan mellan berörda och en översyn av lagen om vård av unga m.m. I ytterligare ett särskilt yttrande markerar jag att familjehemsverksamheten måste ges bättre förutsättningar att verka. En översyn bör komma till stånd i samarbete med Svenska kommunförbundet. Uppföljningar, utvärderingar och översyner pågår dock eller har aviserats. Därför har jag i nuläget nöjt mig med just särskilda yttranden.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag i högsta grad välkomnar utskottets tillkännagivande till regeringen om en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en lagändring som innebär en skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Även om vi i Folkpartiet inte har någon motion med i detta betänkande angående det så är det helt i linje med vår politik. Vi har framfört många olika förslag i andra sammanhang för att stödja närståendevårdarna både vad gäller avlösning och det ekonomiska stödet. Det senare kan för vissa vara helt avgörande för om de ska kunna ta hand om en närstående under en längre tid. De insatser som närstående gör är av avgörande betydelse. Kommunerna skulle helt enkelt inte klara av att ordna omsorg och omvårdnad av alla de människor som i dag får vård av närstående. Analysen måste i det fallet göras utifrån alternativet att det är kommunen som ska stå för vården om de anhöriga inte kan ge den. I det sammanhanget handlar det också om att se till att de som i dag och i framtiden vårdar närstående i fullt samförstånd med den som vårdas ska kunna ha kraften att orka med vårdarbetet och ha rätt och möjlighet till ett eget liv. Det handlar om att leva ett liv vid sidan om och hämta kraft för att klara av det betydelsefulla arbete man utför. Fru talman! Betänkandet innehåller många olika frågor som hör till socialtjänstlagen och motioner från allmänna motionstiden. För närvarande arbetar vi i socialutskottet med propositionen kring narkotika. Vi har tidigare behandlat ett betänkande kring alkohol. Folkpartiet har en reservation om vård av missbrukare, speciellt barn och ungdomar. Trycket på behandlingshemmen för barn och ungdomar med missbruksproblem har ökat. Här är det naturligtvis viktigt med ett förebyggande arbete, så att de aldrig hamnar i den situationen. Men de som har råkat in i ett missbruk måste få hjälp att bli kvitt det. Det måste finnas tillräckligt med platser. Kommunerna måste köpa det antal platser som krävs. Det är en kortsiktig och oklok politik att snåla med pengarna om de kan hindra att unga fastnar i en livslång drog och brottskarriär. Ett annat problem är att utvärderingen av resultaten av missbrukarvården är mycket eftersatt. Det finns få undersökningar som visar om individen blir fri från missbruk. Det är inte alltid så att ett projekts kostnader har ett övertygande samband med den behandlingseffekt som uppnås. Placeringen av missbrukaren sker ofta utan att de ansvariga har kunskap om behandlingsmetoden är lämplig eller inte. Det krävs alltså ett kommunalt samarbete i syfte att bättre utvärdera och mäta resultaten av missbrukarvården för att få kontroll över kostnaderna samtidigt som vårdkvaliteten kan förbättras. Har man dessa fakta ökar säkert också kommunens vilja att satsa de resurser som krävs för att missbrukarna ska få den behandling de behöver. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 15. Den som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare får underkastas kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning för kontroll av att inget otillåtet finns inne på LVM-hemmet. Med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder, väska eller annat som han för med sig, däremot inte undersökning av hans kropp. Med ytlig kroppsbesiktning avses endast en yttre granskning av kroppen. I praktiken innebär detta att flera personer som är intagna för tvångsvård tar med sprutor eller annat som också kan användas som vapen. Varje år inträffar incidenter vid s.k. LVM-hem med tillhyggen, inte sällan sprutor, på grund av att lagen om vård av missbrukare inte bemyndigar den vårdansvarige att besluta om kroppsbesiktning innebärande t.ex. kontroll av kroppens hålrum. Statens institutionsstyrelse, som är huvudman för den vård som bedrivs med stöd av LVM, bekräftar att det främst på kvinnoinstitutionerna varje år inträffar flera fall där intagna smugglar in injektionssprutor, och även narkotika förstås, i kroppen. Smutsiga injektionssprutor har i upprepade fall använts mot personalen. Trots att LVM är en vårdlag och att en kroppsvisitation är integritetskränkande måste detta ställas mot säkerhet och möjligheter att erbjuda en effektiv vårdinsats. Själva tvånget i vården är i sig den stora integritetskränkningen genom frihetsberövandet. Fru talman! Att arbeta på ferier är för många ungdomar inte bara möjligheten att få tjäna egna pengar, det innebär också att man får pröva på arbetslivet. Det ger erfarenheter som ungdomarna har nytta av när de har avslutat sina studier och ska ut på arbetsmarknaden på riktigt. För några innebär också feriearbetet en möjlighet att få visa vad man kan, och det leder till ett fast arbete på feriearbetsplatsen. Det är alltså också en viktig förberedelse för arbetslivet. För de ungdomar som lever i familjer som uppbär socialbidrag kan det innebära att ungdomarnas inkomst gör att familjens samlade socialbidrag minskar med en del av den unga feriearbetarens pengar. Hur mycket socialbidraget minskar får varje kommun avgöra själv, och det kan skilja kraftigt mellan kommunerna. Barn är inte försörjningspliktiga mot sina föräldrar, och självklart minskar motivationen att ta ett feriearbete om man vet att en del av inkomsten minskar familjens socialbidrag. Vi tycker, liksom Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, att regeringen bör göra en översyn och att Socialstyrelsen ska ta fram nya riktlinjer vad gäller feriearbetande tonåringars inkomster vid bedömning av familjens rätt till socialbidrag. Jag står alltså bakom samtliga mina reservationer, men jag nöjer mig, som jag tidigare har sagt, med att yrka bifall till reservation nr 15.

Fru talman! I betänkandet om socialtjänstfrågor har Miljöpartiet diverse motioner. De rör bl.a. anhörigas rätt till avlastning, utredning och kompetens i socialtjänsten och legitimering av socionomer. Vi har uppmärksammat kvinnors situation i missbrukarvården. I missbrukarlagstiftningen, LVM, handlar det alltid om en han. Vi vill att lagstiftningen ska vara könsneutral. Vi har en motion om barns och ungdomars inkomster och socialbidragen. I den delen har vi också en reservation under punkt 5, reservation nr 7. Vi deltar också i några flerpartimotioner: om HBT kompetens i socialtjänsten, barngruppens motion om socialbidrag och om missbrukarvård, bl.a. att man måste utvärdera behandlingsresultaten. Fru talman! Den gamla socialtjänstlagen gav medborgarna rätt till skälig levnadsnivå. Lagen beskrev inte några insatser, men förarbetena var fylliga. I skälig levnadsnivå ingick avlösning. En familj där en medlem hade ett funktionshinder kunde alltså överklaga ett avslag på en ansökan om avlösning till länsrätten. Detta hade särskilt stor betydelse för familjer med barn med funktionshinder. I diskussionen har mycket gällt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Det har varit mycket ordande om ett par små ord. Det är bör och skall. Som vi alla vet innebär "bör" ofta "behöver inte". Praxis är mycket olika mellan olika kommuner. På många håll har det fungerat bra med avlösning. Kommunerna har hittills inte ändrat sina regler med anledning av den nya lagen. På andra håll har möjligheterna till avlösning kraftigt inskränkts. Ett stödsystem som har byggts upp under lång tid har raserats. Det förekommer att man kräver att föräldrar till barn med funktionshinder ska lämna läkarintyg på att de är fysiskt eller psykiskt utslitna innan avlösning beviljas. Det här är olyckligt. Därför är jag och andra som har motionerat i de här frågorna mycket glada för att utskottet föreslår ett tillkännagivande. En motion som vi har väckt handlar om socialbidrag i kollision med andra inkomster. Det är flera som har berört detta. Det är en mycket viktig sak, anser jag. Omkring en tredjedel av ungdomarna mellan 13 och 17 år har egna förvärvsinkomster. För de flesta ger extraknäcket eller sommarjobbet en möjlighet till en extra slant att använda till egen nytta och nöje, t.ex. nya kläder eller en efterlängtad tågluff. Men många unga som sommarjobbar får ingen nytta av sin inkomst. Om de lyckas få ett sommarjobb eller ett extraarbete är det långt ifrån självklart att de själva kan bestämma hur de ska använda sin inkomst. Det gäller framför allt de drygt 42 000 ungdomarna i familjer med socialbidrag. När de skaffar sig extrainkomster kan socialbidraget sänkas. Har dessa ungdomar oturen att bo i fel kommun sänks också socialbidraget för föräldrarna på grund av barnets extraförtjänst. Systemet bidrar till att klyftorna mellan ungdomarna i det svenska samhället ökar. I vår reservation tar vi också upp att andra grupper av barn som bör uppmärksammas är de som antingen uppbär barnpension eller som har en förmögenhet som är ställd under förmyndare och därmed låst tills de är vuxna. De pengarna räknas in som barnens och därmed familjens inkomst trots att de inte utbetalas och inte är tillgängliga på många år. Följden av detta blir att underhållsstöd och bostadsbidrag kan minska eller upphöra på grund av barnens s.k. inkomst. Det kan inte vara rätt att barn som fått ärva pengar som de inte har tillgång till förrän de är vuxna under sin uppväxttid ska få sämre ekonomiska villkor. Här måste man faktiskt uppmärksamma FN:s barnkonvention och göra bedömningar av vad som är skälig levnadsnivå ur ett barnperspektiv och låta ungdomar i bidragsfamiljer behålla sina tillfälliga arbetsinkomster. Det som blir lite konstigt när man skriver reservationer i sådana här sammanhang är att det verkar som om man avstyrker någonting som är snarlikt det man själv tycker. Så har det blivit i det här fallet. Jag står bakom alla våra reservationer men yrkar alltså bifall till reservation nr 7 under punkt 5. Eftersom jag har en aning om att den kommer att förlora mot reservation nr 6 avser jag att i kommande votering stödja reservation nr 6. Det är i alla fall en liten del av det vi menar.

Fru talman! Sverige har i likhet med övriga medlemsländer i EU under förra våren tagit fram en handlingsplan mot fattigdom och utslagning. Där slås fast att en ekonomisk politik för full sysselsättning och ett generellt socialförsäkringssystem med socialtjänsten som yttersta skyddsnät är grunden för välfärdspolitiken. Den fulla sysselsättningen är ett mål sedan flera år för regeringen och samarbetspartierna. Det generella socialförsäkringssystemet är ett av kännetecknen för Sverige som välfärdsstat. Regeringen har, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, sedan förra året som mål att halvera antalet socialbidragsberoende, räknat under tiden 1999 och fram till 2004. Det arbetet är i full gång, och en första redovisning följde med budgetpropositionen för i år. Om den minskningstakt som varit under det första året håller i sig kommer målet att kunna nås kanhända t.o.m. tidigare än inom utsatt tid. Det här målet har en tydlig koppling till tidigare satta mål om minskad öppen arbetslöshet och ökad sysselsättning. Äldreförsörjningsstödet, som innebär att personer över 65 som saknar pension eller har en mycket låg pension kommer att garanteras försörjning utan att de behöver socialbidrag, gör att några så att säga försvinner från statistiken för socialbidrag. Detta kommer att införas den 1 januari 2003. Även om målen om ökad sysselsättning nås och trots att de äldre garanteras ersättning på annat sätt, kommer det inte att räcka för att halvera socialbidragsberoendet. Det behövs andra åtgärder för att komma åt det riktigt långvariga bidragsberoendet. För det krävs t.ex. bättre möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden för dem som inte är födda här utan kommit till Sverige i vuxen ålder som flyktingar eller anhöriga. Ensamstående kvinnor med barn är klart överrepresenterade vad gäller långvarigt beroende som inte har att göra med att de inte arbetar utan att de ofta finns i låglöneyrken och därför får utfyllnadsbidrag. Det är också för den här gruppen som marginaleffekterna blir störst. Eftersom de är i låglönejobb och har behovsprövade bidrag förbättras deras ekonomi endast marginellt genom att de får gå upp i arbete. Inte sällan är just den här gruppen också lågutbildad, vilket ytterligare försvårar situationen. Nu är inte receptet att sänka bidragen och på olika sätt minska marginaleffekterna, utan det är att se till att generella stöd utan behovsprövning mer prickar rätt än behovsprövade bidrag. Det handlar om uppvärdering av kvinnoyrken och stimulans till utbildning. Maxtaxan inom barnomsorgen kommer sannolikt att ha stor betydelse också för den här gruppen. En tredje grupp som är överrepresenterad som mottagare av socialbidrag är ungdomar som ännu inte arbetat så länge att de har rätt till ersättning från de generella systemen. I arbetslöshetsperioden får de sitt uppehälle via socialbidrag. Ungdomar är också den grupp som snabbast försvinner från socialkontoret när konjunkturen vänder och möjligheten till jobb ökar. Det är precis vad vi ser just nu. Socialtjänsten spelar en viktig roll i välfärdspolitiken genom att vara det yttersta skyddsnätet när människor av någon anledning inte kan klara sin försörjning fullt ut på egen hand. Socialtjänsten har också ett ansvar för att utsatta grupper får den hjälp och det stöd som de behöver. De bärande principerna för samhällets sociala arbete är helhetssyn, frivillighet, det förebyggande perspektivet och inte minst principen om att den enskildes egna resurser ska tas till vara och förstärkas. De här principerna ger inte vägledning bara för socialtjänstens praktiska verksamhet utan också för den människosyn som ska prägla myndigheternas sociala arbete. Förra året antog riksdagen några förändringar i socialtjänstlagen. Den enskilde gavs förbättrade möjligheter att överklaga biståndsbeslut, bestämmelserna om bistånd förbättrades och tillsynen taggades upp så att länsstyrelserna nu har bättre möjligheter att följa socialtjänstens arbete och kritisera när den finner anledning för det. Kommunerna har fått ett uttalat ansvar för att stödja brottsoffer och deras anhöriga. Redan tidigare har kvinnor som misshandlats av en närstående omnämnts i lagen som en grupp av brottsoffer som måste kunna räkna med stöd från sin kommun när de försöker komma ifrån våldet. På det område som har kommit att kallas kvinnofrid sker just nu mycket av metodutveckling, kompetenshöjning och utveckling av samarbetsformer mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer. De uppdrag som regering och riksdag lagt ut på de olika huvudmännen håller på att genomföras landet runt. Fru talman! I socialt arbete är det, till skillnad från hälso och sjukvård, mycket svårt att med bestämdhet peka ut någon behandlingsmetod eller på vilket sätt en klients behov eller behovet hos en grupp klienter på bästa sätt kan tillgodoses. Det finns få vetenskapliga rön att luta sig mot som gör att man kan känna sig säker på den insats som valts verkligen har de bästa oddsen att åstadkomma ett positivt resultat. Socialstyrelsen arbetar för fullt med ett uppdrag som kallas en strategi för nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det här är oerhört viktigt, inte minst därför att klienter har rätt att bemötas med kunskap och ska kunna lita på att föreslagen vård och behandling - om det är fråga om det - verkligen ökar möjligheterna till bättre livsvillkor. Det är också viktigt för skattebetalarna som via kommunalskatten är med och betalar att känna förtroende för att socialtjänsten håller en hög kvalitet, som verkligen leder till bra resultat. Att det finns skäl att förbättra kunskaperna om metodval visar inte minst Socialstyrelsens treårsuppföljning, där det konstateras att det på flera viktiga områden vad gäller missbrukarvård saknas kunskap. Det gäller både innehåll, kvalitet och resultat och i vad mån öppna vårdinsatser är väl avvägda i förhållande till institutionsvården för dem som på något sätt vårdas för sitt missbruk inom socialtjänsten. Därför pågår nu ett långsiktigt utvärderingsarbete både inom Socialstyrelsen och inom SIS, Statens institutionsstyrelse, samtidigt som länsstyrelserna getts medel att fördela med anledning av den alkoholpolitiska handlingsplanen. En nyligen tillsatt utredning som ser över LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kommer att visa hur kommunernas tillämpning av lagen ser ut, hur utvecklingen har påverkat de mest utsatta missbrukarna och bedöma orsakerna till att färre LVM beslut fattas nu än tidigare. Utredningen har ett drygt år på sig att arbeta. Kommittén för hemlösa har beskrivit att det i gruppen hemlösa finns både missbrukare och personer med dubbeldiagnos, dvs. både psykiska problem och ett aktivt missbruk. Det finns, fru talman, två saker att nämna särskilt om utskottets behandling av motioner på just det här området. Det första är att utskottet anser att när förändringar nästa gång görs i LVM ska lagen skrivas könsneutralt, på det sätt som Miljöpartiet har förordat, till skillnad från i dag. Här görs inget tillkännagivande men väl tydliga påpekanden i skrivningarna. Det andra som förtjänar att nämnas är att det synsätt som Moderaterna deklarerar vad gäller hårdare tag, mer tvång och inlåsning av personer med missbruksproblem avstyrks av övriga partier. Moderaterna är isolerade i sitt synsätt, tack och lov. Vad gäller de kriminella handlingar som Moderaterna målar upp som skäl för mer tvång inom missbrukarvården, t.ex. våld inom familjen mot närstående, ska de tas om hand på annat sätt. I det sammanhanget förtjänas att nämnas att just den situationen då en man - vilket det oftast är fråga om - misshandlar och trakasserar familjemedlemmar just nu behandlas i ett regeringsförslag som är ute på remiss. Förslaget går ut på att vad man kan kalla ett utökat besöksförbud ska kunna utfärdas och att man ska förbjuda den misstänkte våldsverkaren att vistas i det egna, det gemensamma, hemmet. Där ska kvinnan och eventuella barn kunna vara kvar och slippa vara dem som får fly från hemmet. Ett sådant beslut av polis och åklagare kommer enligt det här förslaget alltid att följas av en anmälan till socialtjänsten. Fortfarande finns det brister i socialtjänstens arbete med att bemöta barn. Inte sällan avgörs beslut som rör barn utan att barnets situation tagits upp för särskild granskning. Barnen följer så att säga med på köpet i beslut som rör hela familjen, där det egentligen är de vuxnas situation som har avhandlats. Inte heller har barnen alltid själva fått komma till tals, och även i de fall där man har talat med barnen framgår det sällan om barnets inställning på något sätt har påverkat beslutet. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen arbetar i ett särskilt uppdrag med att definiera begrepp som "barnets bästa" och vad som är att betrakta som ett "barnperspektiv". Den nya regeln om att barnavårdsutredningar ska vara avslutade inom fyra månader har medfört att utredningstiderna har förkortats. Just nu har antalet barn som har insatser från socialtjänsten ökat, men det är oklart om det beror på att det är fler barn som far illa eller om Socialtjänsten har blivit bättre på att se de utsatta barnens behov. Till hösten planerar regeringen att komma med förslag som ska stärka skyddet för utsatta barn.

Fadime Sahindal pratade här i riksdagen, i förstakammarsalen, så sent som den 20 november förra året. Fadime berättade då sin historia för att på så sätt hjälpa till att sprida kunskap så att andra flickor inte skulle behöva uppleva samma sak. Vi vet alla att Fadimes situation var inte alldeles unik. 25 kvinnojourer inom Sveriges Kvinnojourers Riksförbund svarade på en enkät att de tillsammans under ett år hade träffat 135 unga flickor som sökt hjälp på kvinnojourerna. Det finns 150 kvinnojourer i landet, vilket betyder att det totalt sett troligen är många hundratals flickor som på olika sätt söker skydd på en kvinnojour. Socialstyrelsen har just i dagarna ställt frågan på nytt till kvinnojourerna - både om antalet unga flickor och om hur flickor själva formulerar sina problem. Utan att föregripa något vågar jag påstå att invandrarflickor tillsammans med kvinnojourerna kommer att berätta samma sak, nämligen att socialtjänsten brister också på det här området. Flickorna blir inte tagna på allvar och bemöts därför på ett oprofessionellt sätt när de har sökt hjälp. De kan ha behövt hjälp för att slippa bli bortgifta i unga år eller för att de inte har vågat vara kvar hemma på grund av hot, våld och trakasserier från den egna familjen. Regeringen har uppmärksammat frågan. Både lagändringar vad gäller äktenskapsålder och olika uppdrag som rör skolans arbete, integrations och introduktionsarbete och, inte minst, invandrarorganisationernas ansvar håller på att formuleras. När det gäller socialtjänstens arbete med unga utsatta flickor vill jag understryka att socialtjänsten har ett uppdrag att också se till hur pojkarna i de här familjerna har det. Är det fråga om traditioner som hör hemma i hederskultur så är det inte ovanligt att just pojkarna utses till att övervaka flickan utanför hemmet, i skolan, på fritiden osv. Också pojkarna kan behöva hjälp för sin egen skull. Deras roll ska inte förväntas vara att vara övervakare, utan också de har rätt till sin egen frihet. Detta är ett stort arbete för socialtjänsten framöver att utveckla kunskaper omkring, inte minst när det gäller att bemöta människor från andra kulturer som har andra traditioner med sig. Fru talman! Utskottets betänkande innehåller ett tillkännagivande. Jag tror att alla som har varit uppe i debatten före mig här har talat om det. Det gäller ett tillkännagivande där regeringen bör göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en mer strikt lagreglerad skyldighet för kommunerna att ytterligare stödja dem som vårdar anhöriga i hemmet. Utskottet är överens om det tillkännagivandet, fru talman. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! I mitt anförande berörde jag de icke verkställda besluten om kvinnofrid från 1998. När vi talar om våld mot kvinnor i betänkandet redovisas också att det pågår ett visst arbete. Uppdrag är utlagda, och det hela ska redovisas. Jag har själv en viss förståelse för att detta med kommunala handlingsplaner kan ta tid. Högskoleexamina osv. behöver processas. Men det finns en fråga som sticker ut utöver de andra när det gäller kvinnofridsbeslutet. Det gäller den nationella jourtelefonen. Där har Socialstyrelsen gjort ett beredningsarbete som man har lämnat ifrån sig. Regeringen har också återkommit till frågan i en budgetproposition. Men fortfarande har ingenting hänt. Min fråga till Elisebeht Markström blir därför: Var ligger frågan om denna nationella jourtelefon och när kommer vi att se verkställigheten av beslutet från
Fru talman! Som Ingrid Burman mycket riktigt talade om i sitt huvudanförande finns en hel del uppdrag utlagda som rör just kvinnofrid. De flesta av de uppdragen håller just nu på att verkställas. Det handlar om att utveckla myndigheters samverkan, och det handlar om att utbilda och fortbilda personal som finns både inom socialtjänsten, hälso och sjukvården, kriminalvården, domstolarna osv. Det pågår ett intensivt arbete. Själv tycker jag, som också är engagerad i de här frågorna, att mycket positivt sker. Något som däremot ännu inte är färdigt och som det ännu inte finns några beslut om rör just den nationella kristelefonen. Socialstyrelsen har gjort en utredning och också kommit med ett förslag till Socialdepartementet. Sedan har frågan vilat, kan man säga, under flera år för att nu med hjälp av det nationella rådet för kvinnofrid aktualiseras på nytt. Jag fick besked bara för en kort tid sedan om att frågan nu är på gång inom Socialdepartementet. Jag vågar inte säga när i tiden en telefon finns färdig, men förhandlingar pågår just nu med en instans som skulle kunna vara den rätta för att hantera just en sådan telefon. Det lär vara Rikskvinnocentrum i Uppsala, vilket jag själv tror skulle vara en mycket bra lösning. Där har man redan bred erfarenhet av att bemöta kvinnor som har utsatts för våld och våldtäkt.
Fru talman! Jag tackar Elisebeht Markström för det svaret. Den nationella kristelefonen och frågan om dess placering har levt väldigt länge, vilket Elisebeht Markström också vet om och redovisade. Jag vill enbart säga att också Vänsterpartiet under perioden har fört fram just Rikskvinnocentrum som en mycket lämplig organisation för att handha och utveckla den nationella kristelefonen. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med denna kristelefon, och jag hoppas att man slutgiltigt fastnar just för Rikskvinnocentrum.

Fru talman! Jag tycker att det var en bred och väldigt bra redovisning av betänkandet som gick utöver de reservationer och konkreta skrivningar som finns där. Det vill jag framföra ett tack för. Jag tycker att det var en bra redovisning. Men jag skulle vilja gå in ytterligare på några frågor. Det är väl inte förvånande att en av dem rör just försörjningsstödet, där jag mötte ett erkännande av ett problem som vi har lyft fram i många sammanhang, nämligen marginaleffekterna i försörjningsstödet. Jag vill fråga om jag tolkade Elisebeht Markström rätt när hon sade att marginaleffekterna enbart var relevanta när det gällde de som hade låga inkomster och uppbar socialbidrag som inkomstförstärkning och att man löser dessa problem genom andra, icke behovsprövade bidrag. Ser Elisebeht Markström ingen annan möjlighet att komma till rätta med den typen av marginaleffekter? Finns det enligt Elisebeht Markström inget samband med skatteskalorna och skattesatserna för låginkomsttagare? Sedan vill jag gå tillbaka till frågan om heltidsarbete och relativt höga inkomster. Jag uppfattade att det var deltidsarbetande som i första hand avsågs. En ensamstående mamma med ett barn måste komma upp i en inkomst mellan 18 000 och 19 000 kr för att komma över normen för socialbidrag. Är detta ett problem ur Elisebeht Markströms synpunkt?
Fru talman! Jag sade att ensamstående kvinnor hörde till de utsatta grupperna, och då i huvudsak ensamstående kvinnor med barn. De har en klar överrepresentation när det gäller långvarigt beroende av socialbidrag. Jag tror att vi allihop är överens om att socialbidrag ska vara en tillfällig åtgärd och inte en långsiktig försörjningslösning. Att just den här gruppen är utsatt har att göra med att dessa kvinnor ofta återfinns i låglöneyrken. De har också ofta en relativt låg utbildning. Det gör att möjligheterna för en ensamstående kvinna med barn att öka sin inkomst genom att arbeta mera inte är så stora. Men detta ska inte ses som att jag anser att bidragen ligger på för hög nivå. Tvärtom, det är i sanning ganska tufft att försörja sig på den nivå som försörjningsstödet innebär. Det krävs naturligtvis att man kommer upp i en lön som ligger ovanför försörjningsstödet. Mitt besked är att om man ska kunna hjälpa den här gruppen handlar det snarare om att generella stöd träffar mera rätt än behovsprövade bidrag. Barnbidragen är ett sådant exempel. Maxtaxan är ett annat exempel som innebär att man får mycket låga barnomsorgsavgifter. Om vi får som vi vill kommer maxtaxan inte på något sätt att påverka detta längre fram, utan det bästa vore om förskolan vore totalt avgiftsfri. Det skulle naturligtvis hjälpa den här gruppen ännu mera. Jag vet inte om det var svar på frågan.
Fru talman! Med förlov sagt var detta en utveckling av det resonemang som Elisebeht Markström förde i sitt anförande, men det var inte svar på min fråga. Min konkreta fråga var: Anser Elisebeht Markström att skattesituationen för de låg och medelinkomsttagare - jag talade ju om ensamstående mödrar med en inkomst upp till 18 000-19 000 kr - som hamnar under bidragsnormen är ett problem ur försörjningssynpunkt? En förändring i skatteskalorna skulle därmed förändra eller minska beroendet av socialbidrag. Ligger man i närheten av det inkomstläget är den skatt som man betalar fem sex gånger det som man får som kompletterande försörjningsstöd. Jag vill också beröra påhoppet angående missbruksvården. Jag kan förstå att det kan vara nödvändigt att hitta någonting som man kan göra ett påhopp på Moderaterna för, men det är lite förvirrande när Elisebeht Markström säger att hon är glad över att Moderaterna är isolerade i frågan när det gäller möjligheten att vidta åtgärder mot människor med missbruksproblem som utgör ett hot mot sina anhöriga och närstående. Samtidigt hänvisar hon till att det pågår ett arbete med en översyn av andra lagar som kan åtgärda det problemet. Jag vill då svara att vilken lag som man tillämpar när man hindrar människor med missbruksproblem eller andra problem att misshandla, hota eller skada sin omgivning är mindre viktigt. Det viktiga är att det finns möjligheter att ingripa, vilket det inte alltid finns i dag.
Fru talman! När det gäller den första frågan om skatten är jag inte av den uppfattningen att vi ska ha särskilda skatteskalor för låg och medelinkomsttagare. Jag anser att vi ska ha en skatteskala. När den generella välfärden inte är tillräcklig och man behöver stöd och hjälp ska man också ha rätt att få det. Då är det också viktigt att alla får vara med och betala, även den som är lågavlönad. Det är svaret på den frågan. Det som Moderaterna skriver både i sin motion och i sin reservation om missbrukarvården är ändå ganska utmanande. Man talar om att människor ska kunna omhändertas med tvång under så långa tider att vården ger resultat. Jag undrar då var rättssäkerheten finns. Vem avgör när vården har gett resultat? Sedan målar Moderaterna upp ett antal scenarier. En missbrukare, t.ex., som misshandlar och kränker familjemedlemmar ska kunna skiljas från hemmet och tas in för vård. Sedan får han eller hon vara omhändertagen tills någon annan anser att vården har gjort nytta. Med den lagstiftning som vi har i dag, och med den som komma skall om besöksförbud, är den metod som ska användas för att ge möjlighet att hjälpa och stödja misshandlade kvinnor möjlighet att flytta på vårldsverkaren - dvs. förövaren - oavsett om förövaren har ett missbruksproblem eller inte. Behandlingen bör alltså vara lika i de fallen. I det sammanhanget ska socialtjänsten få en signal om att ett sådant besöksförbud har utfärdats, och man kommer naturligtvis då att ta de kontakter som behövs med den som har fått beslutet utfärdat över sig, och detta besöksförbud är tänkt att som längst gälla under två gånger fyra veckor.
Fru talman! Jag måste också ge Elisebeht Markström en eloge för ett bra och brett anförande. Jag är också glad över att fallet med Fadime har kommit upp i den här debatten. Jag har funderat väldigt mycket över vad samhället kunde ha gjort för att förhindra det som hände. Det har vi anledning att göra i olika lägen. För ungefär tre månader sedan fick vi rapporter om att missbrukare som ville ha behandling blev vägrade det och dog. Också här är det väldigt svårt att göra rätt saker. Det är bra att det görs utredningar, och jag håller med om att det inte har gjorts någon riktig utvärdering av hur kvaliteten är i behandlingen av missbrukare. Men vad gör man akut? Vad gör man nu för att se till att inte fler liv skördas på grund av att vi väntar på ett utredningsresultat? Finns det anledning att göra någonting eller rikta en uppmaning till kommunerna? Jag tycker att det här är viktiga frågor. Alla människor har ju faktiskt precis samma lika och unika värde och också rätt att få den behandling och hjälp som finns att få.
Fru talman! Vi vet allihop att det är på det sätt som jag beskrev tidigare när det gäller socialt arbete, att det inte går att peka med hela handen eller tala om att detta är metoden som löser problemen för missbrukare, för problemet är i sanning mångfasetterat. Det handlar om alltifrån människor med missbruksproblem som fortfarande har möjlighet att ha kvar sitt arbete hela vägen över till mycket psykiskt sjuka människor som också har missbruksproblem och kanske t.o.m. är hemlösa. Det går alltså inte att säga att detta eller detta ska vi göra. Alldenstund Socialstyrelsen nu har uppdraget, vi talar om frågorna liksom man gör ute i landstingen och kommunerna, är den här frågan uppmärksammad på ett sådant sätt att jag är säker på att man gör precis allt vad man kan för att ta hand om och hjälpa de missbrukare som finns i kommunerna. Det som brister, som vi känner till, är samverkan mellan huvudmännen. Psykiatrin tar ibland inte sitt ansvar utan pytsar över det till kommunen. Ibland kan det vara precis tvärtom, att när kommunen borde ta ansvar skickar man över det till någon annan. Det här är naturligtvis en ordning som ingen av oss är nöjd med och absolut inte kan acceptera. I övrigt återkommer vi just till missbrukarvården med anledning av den narkotikapolitiska handlingsplanen. Av det arbetet och med den samordnare som finns är jag säker på att det kommer fram en hel del missförhållanden som måste åtgärdas. Vi får inte glömma bort att det sitter en utredning som tittar på varför i jösse namn kommunerna inte fattar några beslut enligt LVM utan bara låter tiden bero.
Fru talman! Det är klart att det ska bli spännande och intressant att följa den här frågan. Själv är jag av uppfattningen att ju tidigare man kan gå in med resurser, desto bättre blir förutsättningarna. Vi vet att det finns så många andra behjärtansvärda arbetsområden att det verkligen krävs prioriteringar av den här sorten. Det är därför som jag menar att det är ett akut problem i dag både när det gäller samarbetet, som vi också har skrivit om i vår reservation 18, och när det gäller tidig upptäckt av missbruk bland våra unga och i hela samhället. Eftersom vi också vet att droger ofta är en utlösande faktor för brott är det ett stort samhällsproblem. Jag hoppas bara att det kommer ett förslag snabbt och raskt, för vi har inte råd att vänta.
Fru talman! Nej, vi har inte råd att vänta. Men det är viktigt att Chatrine Pålsson ser den här frågan i dess helhet. Vi har nyligen hanterat den alkoholpolitiska planen. Det har skett en förändring på det sättet att vi nu är anslutna till Europeiska unionen. Vi har helt andra införselregler i dag, och de kommer att bli än mer generösa. Det finns en svart marknad som är stor. Det finns ett angrepp på monopolet, Systembolaget, som av och till är ganska kraftigt, inte minst från de partier som Kristdemokraterna och Chatrine Pålsson kan tänka sig att samarbeta med fr.o.m. i höst, om det vill sig riktigt illa, höll jag på att säga. Tillgängligheten är naturligtvis en viktig fråga. Med ökad tillgänglighet både för ungdomar och vuxna ökar naturligtvis också alkoholskadorna. Här kan man tala om gammal beprövad kunskap. Chatrine Pålsson får väl göra gemensam sak med mig och övriga socialdemokrater och hålla emot den liberalisering som vi kan skönja på det här området.
Fru talman! Jag tog i mitt anförande upp problemet med ungdomars sommarjobb. Det är ett problem som fyra partier har tagit upp i reservation nr 6. Tilllämpningen av regelverket kan leda till och leder till att ungdomar faktiskt avstår från att sommarjobba. Det tillstår också utskottsmajoriteten i sin skrivning. Men konsekvensen är att regeringen säger att det inte behövs några åtgärder. Jag tycker nog att det är något av en logisk kullerbytta. Om det nu är så att fyra partier här, många samtal, många brev och många kommunala företrädare pekar på detta som ett faktiskt problem, som också tillstås av utskottsmajoriteten, varför ska man då inte göra något åt problemet?
Fru talman! Jag tänkte säga att det var just från rätt håll den här frågan kom, därför att Centerpartiet och Kenneth Johansson är ju väldigt ivriga på att försvara det kommunala självstyret. Och här handlar det just om lokala, kommunala bedömningar vad gäller det försörjningsstöd som kommunen ska betala ut. Det finns ingenting i Socialstyrelsens rekommendationer eller i lagstiftningen som förbjuder lokala företrädare, socialnämnder eller vad de kan kallas hemmavid att acceptera att ungdomar har en inkomst trots att familjen uppbär försörjningsstöd. Det är precis det som utskottet också skriver, att det vore olyckligt om kommunerna tolkar Socialstyrelsens rekommendation så snävt att det får till konsekvens att ungdomar hellre avstår från att sommarjobba. Här får nog Kenneth ge sig ut och missionera ute i kommunerna för den fria prövningen.
Fru talman! Jag ser inte det här som någon ideologisk fråga. Jag ser det faktiskt som en praktisk fråga. Det är viktigt att de intentioner som finns och som också påtalas i lagstiftningen får det genomslag som det faktiskt är meningen att de ska få. Jag tycker att det är viktigt att vi ser till att underlätta för ungdomar att sommarjobba. På det sättet kommer de i kontakt med näringslivet, får prova på och får tjäna sin första månadslån. För den första månadslönen från mitt första sommarjobb köpte jag en Facit reseskrivmaskin, och på den skrev jag min första insändare. Jag tycker att det är ett exempel på att det kan vara ett värde. Det var det i alla för mig. Om det inte fungerar och om det sannolikt finns behov av tydligare riktlinjer eller insatser, ska man inte svara att det inte behövs några åtgärder. Jag tycker att man ska ta det här problemet på lite större allvar. Förra året sades ungefär samma sak i utskottstexten. Det sägs så nu, och jag är övertygad om att de som sitter här om ett år får höra ungefär samma sak igen. Här finns det ett problem. Man behöver inte göra ideologi av det. Det är ett ganska praktiskt inriktat problem. Låt oss i stället se till att vi åtgärdar det och att vi stimulerar ungdomar till att kunna ha ett värdefullt sommarjobb att gå till.
Fru talman! Vi är helt överens, Kenneth Johansson och jag, om värdet av att ungdomar så tidigt som möjligt får möjligheten och tar möjligheten att tjäna sin egen sommarpeng. Det är inte tu tal om det. Men i det här betänkandet behandlar vi motioner som skulle kunna leda till ett beslut om att riksdagen ska ta något slags initiativ. Ett sådant initiativ skulle väl vara att vi gör ett tillkännagivande till regeringen att i lag tala om att ungdomar ska ha rätt att tjäna pengar och att det inte ska påverka familjens försörjningsstöd. Det är egentligen bara det som vi från majoriteten har avstått från. Vi uttalar ju precis samma andemening som den som Kenneth Johansson företräder, nämligen att det är oerhört olyckligt om kommunerna, som ytterst har att hantera försörjningsstödet, tolkar Socialstyrelsens rekommendation så snävt att det innebär att ungdomar avstår från att arbeta. Det är en mycket tydlig signal från riksdagens socialutskott om att så snävt ska det inte tolkas. Men vi är inte beredda att ta ett initiativ, vilket ju i sin förlängning skulle innebära en lagändring.

Fru talman! I höstas besökte jag ett behandlingshem i Örkelljunga, ett behandlingshem för missbrukare. Ett sådant besök lämnar ju ingen oberörd. Jag träffade där missbrukare, personal och ledning. Vad som tydligt framkom var att för att komma till rätta med att missbrukare hamnar i ständiga återfall, och ibland hamnar mellan stolarna på grund av huvudmannaskapet, är det nödvändigt att öka samverkan mellan huvudmän och vårdgivare. Det finns få saker som berör mig så illa som när vårdtagare ska behöva hamna i diskussioner om vem som ska betala vad. Ingen ska behöva drabbas av bristande samverkan i fråga om ekonomiska åtaganden från kommuner eller landsting. För att ge missbrukare en reell möjlighet till rehabilitering räcker det inte heller enbart med vård och behandling. Det fordras också möjlighet till studier, arbete och bostad. Annars riskerar behandlingsinsatserna att bli värdelösa. Det gäller att kunna skapa sig ett nytt liv och ett hopp för framtiden. Det är därför angeläget att utveckla effektivare behandlingsformer, som genom samlade vårdprogram kombinerar insatser i öppen vård och sluten vård. Ett intressant försök pågår i Södermanland, där man tillämpar ett öppet intag till institutionsvård i form av avgiftning samt grundläggande tolvstegsprogram. Projektet, som är mycket framgångsrikt både för människor med känt missbruk och för nya i vården, drivs genom samfinansiering av kommunerna, landstinget och försäkringskassan. Att generellt öppna möjligheterna för samfinansiering av detta slag skulle enligt genomförd forskning innebära stora vinster såväl samhällsekonomiskt som välfärdspolitiskt. Jag ser glädjande nog att min motion SO487 har behandlats välvilligt och inte avslagits. Utskottet ser i likhet med motionen positivt på denna utveckling av vårdsamverkan och nytänkande. Därmed tackar jag för mig.

Fru talman! I fredags var det den internationella kvinnodagen. Man har i svensk press kunnat läsa en hel del om situationen för kvinnor i Sverige. Till det ska läggas det tragiska mordet på Fadime. Man kan konstatera att löneskillnaderna i Sverige i dag, i det socialdemokratiskt styrda Sverige, är stora. Löneskillnaderna är framför allt stora i den offentliga sektorn. Man kan fråga sig: Vad gör Socialdemokraterna åt detta? Det är ju Socialdemokraterna som har makten i den offentliga sektorn; i Kommunförbundet, i Landstingsförbundet och i regeringen. 53 % av kvinnorna arbetar i offentlig sektor medan bara 20 % av männen gör det. Unga kvinnor och tjejer utsätts för könsord i skolan. Våld mot kvinnor ökar. 49 % av kvinnorna mellan 20 och 39 år är rädda för att gå ut på kvällarna. Läser man i gårdagens Svenska Dagbladet kan man också konstatera att värnpliktiga sextrakasseras. Enligt en rapport från Högkvarteret anmäldes sexuella trakasserier på mer än vart fjärde förband förra året. Det är bara trakasserier mot kvinnor som har rapporterats. Den mest utsatta gruppen är kvinnliga värnpliktiga. Vi vet att det förekommer mer än vad som anmäls. Jag tror att det förekommer trakasserier i olika former på varje förband, säger en kvinna inom det militära. Våldtäkterna ökar. Vad gör den socialdemokratiska regeringen åt detta? Vad gör man åt det alltmer ökande våldet mot kvinnor? Vad jag kan se gör man inte speciellt mycket. Man pratar, i vanlig ordning, men inget sker. Inte bara vi moderater utan även EU kritiserar år efter år svensk jämställdhetspolitik, men inget sker, mer än att man förra året har genomfört en tandlös jämställdhetslag - som har ökat lönegapet. Det är ju faktiskt så att ni socialdemokrater har haft regeringsmakten i åtta år. Det är faktiskt ni som har ansvaret för vad som sker på jämställdhetens område i Sverige. Låt mig fortsätta beskrivningen: Kvinnor svarar för två tredjedelar av de långa sjukskrivningarna. Vi har en lång arbetsorsakad sjukfrånvaro för kvinnliga chefer och städare. Låt oss titta lite grann på vad som har hänt vad gäller löneutvecklingen. LO visar i en rapport att löneklyftorna mellan män och kvinnor ökat med ca 1 000 kr i månaden om man jämför situationen i dag med hur den var när den socialdemokratiska regeringen tillträdde för åtta år sedan. Rapporten visat att längst ned på löneskalan befinner sig kvinnor som arbetar i kommuner och landsting. Huvudorsak till denna utveckling är enligt LO den dåliga löneutvecklingen inom vård och omsorg. Socialdemokraternas politik vad gäller jämställdhet är alltså ett misslyckande. Vad gör man då för att skyla över sina misslyckanden? Jo, givetvis angriper man oss moderater. Det är ett vanligt knep, men ibland faller det på sin egen orimlighet. Låt mig ta ett citat från Göteborgs-Posten den 11 februari i år: "En kvinna i Sverige. - En dag blir hon plötsligt inkallad till chefen - Plötsligt känner hon en hand på sitt ena bröst. Det är platschefen som samtidigt leende säger att hon inte behöver se så ledsen ut och att hennes lön kanske kan bli bättre om hon är snäll mot honom. Stopp ett tag - så här får det ju inte gå till. Naturligtvis inte, men tyvärr skulle det kunna inträffa om de förslag som moderaterna lämnat till riksdagen blev verklighet." Vem kan tänkas ha skrivit detta, Martin Nilsson? Det är vår jämställdhetsminister Margareta Winberg som har skrivit detta. Jag skulle vilja fråga Martin Nilsson om det. Margareta Winberg är ju inte här, och jag har full förståelse för att hon inte är det. Hon borde vara här. Det är riksdagens enda jämställdhetsdebatt. Men med tanke på sådana uttalanden i tidningen har jag en känsla av att hon borde skämmas. Det här tycker jag är ett rejält bottennapp av en socialdemokrat, och ännu värre är att det är en minister som säger så här. Jag skulle vilja fråga om Martin Nilsson är beredd att å Margareta Winbergs vägnar be om ursäkt för detta yttrande i den här frågan. Är det så här Socialdemokraterna tänker bedriva sin politik, att skylla sina egna misslyckanden på moderater? Menar han verkligen att moderat jämställdhetspolitik har någonting att göra med vad Margareta Winberg säger i den här debatten? Det är, tycker jag, ett skrämmande bottennapp av en svensk minister. Jag förväntar mig att få en ursäkt i dag för detta från Martin Nilsson å ministerns vägnar. Den här typen av uttalanden gör ju att jämställdhetsdebatten inte går framåt. Och inte blir det bättre när man går till Gudrun Schyman, som tycker att svenska män förtrycker kvinnor på samma sätt som talibanerna förtrycker kvinnor i Afghanistan. Så här sade hon i sitt berömda tal på kongressen: Det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan. Som feminist är jag övertygad om att det går att ändra på. Jag skulle vilja ställa en fråga till Vänsterpartiets representant: Ställer ni också upp på detta uttalande om att svenska män beter sig som talibaner? Det här är ett sätt att föra jämställdhetsdebatt som ger totalt fel signaler och inte på något sätt för debatten framåt utan snarare åt ett helt annat håll. Vi moderater är inte nöjda med jämställdhetspolitiken. Vi vill förändra den. Men för att nå en förändring måste kvinnor och män arbeta gemensamt. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna kan man säga att det finns två grundläggande faktorer för att uppnå verklig jämställdhet: dels friheten för varje individ, dels rätten till personlig utveckling. Några friheter är särskilt viktiga, inte minst för kvinnor: · Ekonomisk frihet - att kunna leva på sin lön · Personlig frihet - att hinna med jobb, familj och fritid · Yrkesmässig frihet - att ha en arbetsmarknad med valmöjlighet · Kvinnofrid - att känna sig trygg. De här frågorna kommer vi att driva hårt för att driva på jämställdheten. Förhoppningsvis är Martin Nilsson och Socialdemokraterna beredda att gå vidare åt samma håll som vi, även om jag tvivlar på det. Vi moderater säger att politiken inte ska tvinga en kvinna att vare sig vara yrkesarbetande förälder eller att vara hemma med sina barn. Det är den enskilda individen och familjen som ska avgöra vad som passar bäst. För att uppnå detta krävs en politisk förändring. Den förändringen tänker vi arbeta för att uppnå. Vi måste också få skattereformer, så att man kan leva på sin lön. Arbetstiderna måste vara individuella och flexibla. Möjligheterna att starta företag inom vård och omsorg måste förbättras. Arbetsmarknaden måste öppnas för dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Man måste ge föräldrarna möjlighet att själva välja sin barnomsorg. Som jag sade tidigare: Det är upprörande att kvinnor i vårt samhälle inte kan känna trygghet. Lagstiftningen måste utformas så att kvinnors trygghet ökar. Från moderat sida lade vi här i kammaren fram ett antal förslag om bättre trygghet för kvinnor i våldssituationer. Samtliga avslogs av Socialdemokraterna. Varför är man från Socialdemokraternas sida inte beredd att gå längre? Givetvis motsätter man sig också skattereduktion på hemnära tjänster, en kanske oerhört viktig reform för att kvinnor ska få mer tid ihop med sina barn. Låt mig slutligen ta upp en sektor till, nämligen den offentliga sektorn. Den måste reformeras. Vi måste ha en ökad konkurrensutsättning av verksamheter inom denna sektor - äldreomsorg, skola m.m. - där vi har en traditionellt kvinnlig arbetsmarknad. Jag är övertygad om att det ger en bättre lönesättning för kvinnor. Vi kan se vad som har hänt när friskolorna vuxit fram. Kvinnliga lärare och andra har fått bättre löner. Inom sjukvården säger uppemot en tredjedel av kvinnorna att de vill starta eget men inte har möjlighet att göra det. Man måste ges större möjligheter att reformera den offentliga sektorn. Vi, Martin Nilsson, pratar om vår politik när det gäller jämställdhet. Vi är stolta över den. Att vi inte pratar om er politik kan bero på att vi tycker att den inte är bra. Men det vore intressant om ni i valkampanjen också kunde hålla er till fakta, så vi slipper uppleva den valdebatt som Socialdemokraterna har dragit i gång om den moderata jämställdhetspolitiken. Det ska bli intressant att se vad vi så småningom kan få fram när det gäller den politiken. Låt mig slutligen yrka bifall till reservation 1, även om jag givetvis står bakom samtliga moderata reservationer.

Fru talman! En av Vänsterpartiets viktigare motioner när det gäller jämställdhet har vi valt att ge rubriken Från jämställdhet till feminism. Det är en rubrik som både beskriver vår syn på den politik som förs och vår analys av de systematiska orättvisor som finns mellan kvinnor och män. Från jämställdhet till feminism kan också användas som en lägesbeskrivning. Vi har och har haft en politik som i mångt och mycket har flyttat fram positionerna och relativt sett stärkt kvinnors oberoende. Men hitintills har det handlat om att flytta fram positioner och inte om att förändra maktstrukturerna i grunden. Det handlar om maktstrukturer, vilket är precis vad Kent Olsson redogjorde för utan att han för den skull drog slutsatsen att det handlar om strukturer. Det Kent Olsson sade var just det. Han anförde exempel som handlade om löner, om att kvinnor utsätts för våld - 60 kvinnor dödas varje år i vårt land av män - så visst finns det mönster och strukturer. Dessa mönster och strukturer finns i Sverige och i Afghanistan. Sedan är det skillnad i hur diskrimineringen tar sig uttryck. Det är ju en väldig skillnad mellan att diskrimineras när det gäller löner eller att osynliggöras i en möteslokal och att bli stenad till döds för att man har varit otrogen eller att som kvinna nekas utbildning. Det är stor skillnad i uttrycken, men det är mönster och strukturer som är viktiga att se. Kent Olsson tog fram ett helt batteri av exempel på hur kvinnor diskrimineras. Just det, det är strukturer. Att vi betonar frågan om att gå från jämställdhet till feminism handlar inte om att en politik för jämställdhet är oviktig eller att vi inte har nått framgångar. Tvärtom. Svensk jämställdhetspolitik har på många sätt inneburit viktiga positionsförändringar, inte minst när det gäller den samlade politiken för full sysselsättning, utbyggnaden av offentlig sektor och den generella välfärden. Just den offentliga sektorn har inneburit att stora delar av det obetalda omsorgsarbetet har förvandlats till avlönat yrkesarbete. Det innebär att kvinnor i stor utsträckning finns ute i förvärvslivet och därmed också aktivt deltar i samhällsbygget. Så är det inte över allt. När vi läser EU-kommissionens kritik av att vi har en könssegregerad arbetsmarknad ska vi komma ihåg att det problem som vi diskuterar och den segregation som vi har är på arbetsmarknaden. På andra håll är det en segregation där männen finns på arbetsmarknaden medan kvinnorna i stor utsträckning finns utanför. Därför är offentlig sektor en grundbult i vår jämställdhetspolitik och definitivt inte orsak till lönediskriminering. Den är tvärtom en motkraft mot diskriminering. Utan utbyggnaden av den offentliga sektorn kan vi vara säkra på att orättvisorna mellan könen hade varit ännu större. Att diskutera om att privatisera offentlig verksamhet och låtsas att det skulle stärka jämställdheten är att fara med osanning. Det är mera en förevändning. Moderaterna driver ju detta i alla frågor. Varenda gång moderaterna står här i talarstolen handlar det om skattesänkning och privatisering. Det är en annan ideologisk diskussion. Säg inte att det stärker jämställdheten, för det är inte vad det handlar om. Offentlig sektor och full sysslesättning är som vi ser det en grundbult i de framgångar vi har nått när det gäller jämställdhet. Men fortfarande består orättvisorna. Kvinnor diskrimineras när det gäller löner, makt, inflytande, tillgång till kompetensutveckling, befordringsgång, anställningsvillkor etc. Det här vet vi. Och vi vet det tack vare att vi också har kommit långt när det gäller kunskap och könsbaserad statistik och för att vi har en jämställdhetslag som fyller en viktig funktion. Även om det kanske finns undantag måste man rent allmänt säga att medvetenheten om att kvinnor diskrimineras är stor. Den medvetenheten kan vi få bekräftad via statistik och faktauppgifter. Nu är det dags att gå vidare. På något sätt är det som om jämställdhetsarbetet och den samlade jämställdhetspolitiken är framme vid en gräns där vi nu har flyttat fram positionerna och har instrument för att se verkligheten. Nu måste vi börja diskutera politiska lösningar för att faktiskt förändra och på allvar minska orättvisorna. Då är det inte lika enkelt längre. Då handlar det nämligen om att män som grupp faktiskt måste avstå makt, utrymme, positioner och löneutveckling. Någon annan väg finns inte. Om kvinnor ska ha samma lön för samma arbete kan ju lönerna inte öka lika mycket för kvinnor och män, eller hur? I så fall består ju löneklyftorna. Om kvinnor i högre grad ska utnämnas till chefsbefattningar betyder det att det är några män som inte utses. Det är i det läget som allvaret i jämställdheten och i feminismen verkligen prövas. Det är först då vi ser vilka som verkligen vill vara med på vagnen. Även om vi i mitt parti, Vänsterpartiet, har kommit långt i dessa frågor och är beredda att på allvar jobba för förändringar så har inte heller vi alla svar. Men det vore en framgång om vi i diskussionen och när vi tar fram våra politiska lösningar faktiskt ser att det är dags för någonting kvalitativt annorlunda än traditionell jämställdhetspolitik och att vi kanske inom en inte alltför lång framtid har ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet som inte heter Jämställdhet m.m. utan Feminism m.m. Fru talman! Därmed tänkte jag lämna det mer övergripande perspektivet och dyka ned i några sakfrågor. Det är nämligen en hel mängd motioner som vi ska behandla här i dag och som handlar både om jämställdhet och om diskrimineringslagstiftning i övrigt. Många motioner hänvisas till den kommande utredningen som ska ta upp diskriminering ur ett väldigt brett perspektiv. Detta gör att betänkandet kanske egentligen inte innehåller så många skarpa skiljaktigheter mellan partierna. Jag tänkte ändå lyfta fram några frågor. En sak gäller att vi ändå är överens om att de orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Vi har en jämställdhetslag som ganska nyligen skärptes och som nu ska tillämpas i den s.k. verkligheten. Att kvinnors diskriminering är en struktur, ett mönster, som återkommer och som finns överallt är också Arbetsdomstolen ett bevis på. Vänsterpartiet har sedan länge påtalat bristerna när det gäller hur AD behandlar jämställdhetsmål. Ett av de senare exemplen är domen om sjuksköterskan och medicinteknikern, där Arbetsdomstolen hänvisar till att det är marknadskrafter som gör att män och kvinnor har skilda löner, alltså att om marknadskrafterna får råda så är det inte diskriminerande. JämO konstaterar att detta är en bevisvärdering som leder till att det i praktiken är i det närmaste omöjligt att vinna något lönediskrimineringsmål. Domen bekräftar vår uppfattning om att det är befogat med en översyn av hur diskrimineringsmål bäst ska prövas i rättsapparaten. Därför är det välkommet med det utredningsuppdrag som regeringen nu har formulerat, där man bl.a. ska se över den rättsliga processen. Frågan om AD återkommer i en rad motioner från olika partier. Det gör också frågan om stärkt skydd för föräldralediga. Det är en fråga som också vi har drivit. Arbetsmarknadsutskottet gjorde ett tillkännagivande om detta förra våren, tror jag, som nu har gått vidare till den utredning på Arbetslivsinstitutet som ska se över arbetsrättsreglerna. Det är bra, och det stöder vi. Men den mest avgörande frågan i detta sammanhang är faktiskt den försämring som de borgerliga partierna gjorde tillsammans med Miljöpartiet när det gäller turordningsreglerna. Det kan ju inte vara någon överraskning för någon att denna försämring drabbar gravida och föräldralediga kvinnor. Det vet vi ju sedan tidigare. Detta har testats förut, och det gav samma resultat. Detta är allvarligt. Det försvagar på ett allvarligt sätt anställningstryggheten, inte bara för kvinnor utan för alla anställda på småföretag, men allra mest ur ett kvinnoperspektiv. Avslutningsvis tänkte jag säga något om diskriminerings och mångfaldsfrågorna. Även här blir många motioner liggande på grund av den kommande stora diskrimineringsutredningen som det kommer att finnas stora förväntningar på, eftersom direktiven är mycket ambitiösa och breda. Jag ska ta upp vår reservation som handlar om att stärka de fackliga organisationernas roll när det gäller diskrimineringsarbete. Där har vi sedan länge, redan när propositionen om etnisk diskriminering lades fram, påtalat vikten av att de fackliga organisationerna uppmuntras till att vara aktiva och agerande i dessa frågor och att de ska ha direkt talerätt och inte behöva gå via DO. Detta krav står vi fast vid. Vi vill fortfarande att en facklig organisation ska ges talerätt till nämnden. Det är en viktig fråga för oss. Och jag yrkar, fru talman, bifall till denna reservation.
Fru talman! Låt mig inleda med att fråga om Camilla Sköld Jansson fortfarande står fast vid sin partiledares uttalande i samband med kongressen, nämligen att svenska män har samma makt och samma strukturer som man har i Afghanistan. Jag tyckte att det var lite oklart vad som gällde i den frågan. Det skulle vara intressant att höra vad Camilla Sköld Jansson tycker i denna fråga. Beträffande våld mot kvinnor tog jag i mitt anförande tidigare upp ett antal förslag som vi moderater har för att förbättra för kvinnor. Jag hörde ingenting från Camilla Sköld Jansson - det är möjligt att jag missade detta - om vad Vänsterpartiet är berett att göra. Det vore också intressant att få reda på varför ni säger nej till samtliga våra förslag där vi försöker göra situationen bättre för kvinnor. Det gäller olika förslag om fler poliser, längre straff för dem som begår våld mot kvinnor, fotbojor osv. Slutligen har jag en tredje fråga. Camilla Sköld Jansson säger att den offentliga sektorn är en grundbult för kvinnor och ger dem trygghet. Är det trygghet att jobba i en sektor där man tjänar mindre pengar? Är det trygghet att inte ha möjlighet att genom att byta arbetsgivare få högre löner? Det har ju visat sig att man får högre löner när det blir konkurrens med friskolor. Man får högre löner när det finns privata alternativ. Och omkring 40 % av kvinnorna säger i en undersökning att de vill ha alternativ till den offentliga sjukvården. Varför, Camilla Sköld Jansson, ser ni detta som ett bekymmer? Varför bejakar man inte kvinnors möjligheter utan säger att det enda saliggörande är den offentliga sektorn?
Fru talman! Först och främst är vi inte alls emot att man reformerar och demokratiserar offentlig sektor. Men jag tror att jag och Kent Olsson lägger helt olika värderingar på hur vi vill reformera offentlig sektor. Jag hävdar att detta är en ideologisk fråga och att det inte är någon jämställdhetsfråga att diskutera offentlig eller privat vård, skola och omsorg. Vår utgångspunkt handlar om en demokratifråga. Vi vill att dessa verksamheter ska vara solidariskt finansierade via skatter, och vi vill att de ska vara demokratiskt kontrollerade och drivas utifrån behov och inte utifrån plånboken. Därför är det viktigt för oss att detta finns i offentlig regi. Jag vill återigen säga att om man jämför med andra länder så är vår offentliga sektor en grundbult för kvinnors arbetsmarknad och för kvinnors relativa ekonomiska oberoende. Privat sektor har inte mindre löneskillnader. Den sektor som har de minsta löneskillnaderna är kommunerna. Landstingen har de största därför att man där har två stora yrkesgrupper, nämligen läkare och undersköterskor. Att privatiseringarna skulle minska löneskillnaderna är också bara nys. Undersköterskorna har inte tjänat ett öre på privatisering. Vad man har gjort är att man har lyckats åstadkomma en lönespridning. Detta är en resursfråga och en attitydfråga som handlar om att vi måste komma till rätta med andra bakomliggande strukturer. När det gäller mäns våld mot kvinnor har vi i Vänsterpartiet drivit en rad förslag, bl.a. om resurscentrum och att man ska kunna ha handlingsprogram hos kommunerna och kunna ta hand om denna problematik och att stötta kvinnojourerna osv. Däremot är vi inte inne på Moderaternas linje att det handlar om poliser, mer våld osv. När det gäller liknelsen för att beskriva det här med strukturer, att kvinnor diskrimineras världen över, tror jag att jag var mycket tydlig i mitt första anförande: Det är så. Kvinnor diskrimineras i Afghanistan, och kvinnor diskrimineras i Sverige. Men det är skillnad på hur diskrimineringen tar sig uttryck. Det är skillnad på att bli osynliggjord i en möteslokal och att bli stenad till döds för att man har begått äktenskapsbrott; det är det. Men det är uttryck för samma diskriminering, och det är viktigt att se.
Fru talman! Camilla Sköld Jansson måste ändå hålla med om att det ger debatten en väldigt konstig prägel att över huvud taget jämföra situationen i Afghanistan med situationen i Sverige. Jag är lite förvånad över att Camilla ändå i det här läget säger att man kan förstå strukturer osv. Att föra in att det är samma norm, samma struktur och samma mönster ger ju en skevhet åt debatten som är enorm. På något sätt borde man kanske från Vänsterpartiets sida hyfsa debatten. Låt mig sedan konstatera att Camilla Sköld Jansson av ideologiska skäl tycker att det är bättre att kvinnor tjänar mindre pengar i offentlig sektor än att de får möjlighet att tjäna mer pengar i privat sektor. Från moderat sida har vi också hela tiden sagt att vi visst ska ha solidarisk finansiering. Vi är inte heller emot någon offentlig sektor. Vi säger bara att man ska ha möjlighet till konkurrens mellan offentlig sektor och alternativ. Det vill väldigt många kvinnor, men det vill inte Camilla Sköld Jansson. Vi kan också konstatera om vi tittar på friskolor och på vården att kvinnor får högre löner när man har konkurrens. Men konstaterandet blir alltså: hellre lägre löner, bara det stämmer med ideologin.
Fru talman! Moderaterna och Vänsterpartiet kommer aldrig att kunna enas i synen på offentlig sektor. Det exemplet ute i världen finns inte där man låter privata alternativ ta hand om vård, skola och omsorg och det löser kvinnornas situation. Det exemplet existerar inte. Däremot har vi här ett konkret exempel på en väl utbyggd offentlig sektor som innebär att kvinnors jämställdhet har ökat. Det är det exemplet vi har och det exemplet vi ska förhålla oss till.

Fru talman! Just nu, mellan halv fyra och fem, är det hämtningstid på dagis. Just nu är föräldrarna på väg från sina arbeten. Ofta har de lämnat ett halvfärdigt arbete. Många är splittrade och stressade och funderar som bäst på vad man ska hitta på för mat i dag - något som snabbt kan lagas till, något som snabbt kan komma på bordet så att inte barnens hunger och trötthet tar överhanden och de somnar innan man hunnit till middagen. Man är aldrig tillräcklig någonstans. Man har konstant dåligt samvete, både hemma och på jobbet, säger Fredrik Andersson, företagsledare. Om hundra år misstänker jag att man kommer att titta tillbaka och säga: Det var en vansinnig tid. Att man var så fixerad vi förvärvsarbete just den period i livet när man har så otroligt mycket annat, säger Fru talman! Jag tänkte i dagens jämställdhetsdebatt koncentrera mig på en enda av de frågor som ryms i betänkandet om jämställdhet, trots att vi har många förslag på en rad olika områden. Magnus Jacobsson kommer senare att tala om diskrimineringsfrågor. Den fråga jag vill ta upp är samma fråga som orsakar så mycket av fundering, oro och ångest hos Sveriges småbarnsföräldrar: Hur ska man kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete på ett bra och fungerande sätt? Nu är visserligen den tid förbi när socialdemokratiska kvinnor ringde till olika hushåll och försökte förmå mammor, framför allt, som hade valt att bara arbeta hemma att ge sig ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Men spåren efter den klappjakten på kvinnor, och på män, som valt att några år av sitt liv vara hemma på heltid eller på deltid lever ännu kvar. Vad gör du om dagarna? Har du inget arbete? Det är faktiskt bara drygt ett år sedan som Bosse Ringholm yttrade: Samhället får ju inget tillbaka av en förälder som är hemma. Den som är hemma tillför inte staten någonting. Jämställdhet har i vänsterretoriken varit synonymt med möjligheten till egen försörjning. Förvärvsarbete har klassificerats som fint arbete, medan hemarbete är fult. Jämställdhet går då ut på att få män att göra mer av det oavlönade fula arbetet. För oss kristdemokrater är också arbetet med hem och barn ett viktigt och fint arbete som måste uppvärderas. För oss är jämställdhet att kvinnor ska ha samma möjligheter, samma rättigheter och samma skyldigheter som män på livets alla områden, att både kvinnor och män fritt ska kunna forma och välja sin vardag och sitt liv och att kvinnors egna val ska respekteras. Vi strävar efter att hitta förslag som stöder föräldrar - mammor och pappor - i att hitta flexibla arbetstidslösningar som får deras livspussel att gå ihop. Det är därför vi vill att småbarnsföräldrar ska ha rätt till tre års tjänstledighet om man så önskar. Det är därför vi vill ge alla föräldrar ekonomisk kompensation för barnomsorg, så att de sedan i en avvägning mellan förvärvsarbete och tid för barn ska kunna lägga sitt livspussel. Det är därför vi vill ge möjlighet för både mammor och pappor att jobba deltid under en tid. I Nederländerna jobbar 19 % av männen deltid och en kombinationsmodell för par där båda jobbar deltid har ekonomiskt stimulerats av regeringen. Vi vill titta på vilka hinder som gör att pappor i mindre utsträckning deltar i arbetet med hem och barn för att kunna undanröja de hindren. Vi vill också leta efter och undanröja de hinder som gör att kvinnor inte tar chefsjobben. Det skriver vi om i reservation 12, vars krav jämställdhetsminister Margareta Winberg faktiskt uppfyllde på internationella kvinnodagen. Då tillsatte hon nämligen en utredning kring precis det som vi har föreslagit - med en skillnad: Det skulle bara gälla privat sektor, inte offentlig sektor där problemet ändå är lika stort. Varför, Martin Nilsson, är inte Socialdemokraterna intresserade av att komma till rätta med det här problemet också inom offentlig sektor? Och om nu den här utredningen skulle komma fram till att kvinnors karriär förutsätter tillgång till hushållsnära tjänster till en rimlig kostnad, kommer det då ett sådant förslag? Vi menar att också de kvinnor som vill satsa mer tid på jobbet ska ha den möjligheten. Fru talman! Det är alarmerande att antalet anmälningar om diskriminering av föräldralediga ökar. Det är av största vikt att Sverige fort införlivar det som man redan har i stora delar av Europa: förbud mot diskriminering av den som helt eller delvis är föräldraledig så att man även då får löneuppräkning, fortbildningsmöjligheter och bibehållen nivå på tjänst. Viktigt är också att jämställa de ekonomiska villkoren när någon är föräldraledig så att vi inte får en ny generation kvinnor med betydligt lägre pensioner än sina män. Det är därför vi vill att pensionspoängen med automatik ska delas lika mellan föräldrar med gemensamma barn. Den möjligheten finns redan i dag genom en aktiv ansökan, men gör det till regel att dela och ge möjlighet till undantag genom en aktiv ansökan! Det skulle gynna många kvinnor. Varför stöder inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet detta, som ju verkligen skulle ge chans för många kvinnor till egen försörjning också efter pensionering? Fru talman! Kristdemokraterna har en rad förslag som syftar till att åstadkomma lika förutsättningar för både kvinnor och män. Däremot vill inte vi som politiker styra hur män och kvinnor väljer sina liv. Fyrkantiga modeller kan aldrig passa in i alla människors liv. Därför är vi emot maxtaxa och kvotering i föräldraförsäkringen. Ibland påstås det att det vi kristdemokrater egentligen vill är att alla mammor ska vara hemma med sina barn. Det är alldeles fel. Vi kristdemokrater älskar dagis. Men vi vill ha bra dagis, kommunala och privata, med olika inriktningar och med hög kvalitet. Vi älskar också familjedaghemmen, föräldrakooperativen, de öppna förskolorna och de mammor och pappor som på hel eller deltid vill vara hemma därför att det är lämpligt eller praktiskt utifrån deras eget val. Fru talman! Det jäser i Sverige. Det pågår en folklig resning. Alltfler mammor och pappor säger: Jag vill ha mer tid med barnen. Jag vill ha mindre stress och mer livskvalitet. Jag struntar i prylar och resor ett tag. Jag är t.o.m. beredd att gå ned i materiell standard för att just nu ägna mig åt livsprojektet barn. Jag vill känna mig hel, inte kluven mitt itu av alla vardagliga krav. Livet har som bekant olika skeden. Just nu måste barnen få mer av min tid. Karriären tar jag sedan. Det är inte bara på små orter i Småland som det jäser. Det sker i Skärholmen, Fittja och Axelsberg. Vi har kunnat läsa om det i tidningen. Kristdemokraterna vill ge kvinnor och män samma möjligheter och samma rättigheter att forma föräldraskap och förvärvsarbete i de kombinationer och på det sätt som passar deras situation. Det är dessa förslag som i dag avstyrks av Socialdemokraterna, Fru talman! Vi kristdemokrater står självfallet bakom alla våra reservationer som innehåller en rad konstruktiva förslag. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4, som just handlar om barn och förvärvsarbete.
Fru talman! Maria Larsson och jag har olika syn på en rad frågor som rör jämställdhet - ja, inte bara frågor som gäller jämställdhet, utan också andra frågor - och kvinnors möjlighet till oberoende. Jag läste in en kritik här. Maria Larsson säger vi i ett vänsterperspektiv tycker att det är viktigt med ekonomiskt oberoende. Jag tolkar det som att Maria Larsson där har ett kritiskt förhållningssätt. Jag har en fundering just när det gäller ekonomiskt oberoende. Jag tror att det var förra söndagen som det var Kristdemokraternas tur att prata i TV:s Agenda. Efter det inlägget var det en diskussion i studion där någon deltagare frågade om det var så att Kristdemokraterna inte tycker att män och kvinnor ska skiljas. När jag läser kd:s familjeprogram står där uttryckligen att kd vill att lagstiftning och sociala och ekonomiska stödformer ska utgå ifrån att stabila familjerelationer är bra. Ekonomiska stödformer ska alltså uppmuntra familjerelationer. Det måste innebära att det ska finnas ekonomiska incitament som främjar att familjen hålls ihop och att man ska missgynnas om man skiljer sig. Något annat kan jag inte läsa ut. Hur går det ihop med att säga att det är oviktigt med ekonomiskt oberoende? Hur det ihop med ett jämställdhetsperspektiv?
Fru talman! Det är naturligtvis så, Camilla Sköld Jansson, att också vi hävdar ekonomiskt oberoende. Jag vet inte hur Camilla Sköld Jansson lyssnade till debatten, men det Camilla Sköld Jansson refererade var inte det jag sade. Jag talade om vikten av att kvinnor och män har möjlighet till ett ekonomiskt oberoende. Det skriver vi också i vår jämställdhetsmotion, om Camilla Sköld Jansson tittar i den. Det jag har försökt tala om här och belysa är att om man har ett gemensamt försörjningsansvar gentemot ett barn är det viktigt att inte någon av parterna blir ekonomiskt förfördelad utifrån de val man gör. Det är t.ex. därför vi lägger fram förslaget om en automatik i delade pensionspoäng. Varför vill inte Camilla Sköld Jansson ansluta sig till ett sådant förslag? Det skulle möjliggöra för familjen att hitta en lösning som är praktisk, möjlig och som inte missgynnar någon kvinna eller någon man, dvs. den som har den lägsta inkomsten. Vi har uttryckligen i vårt program skrivit att vi tycker att samhället ska stödja och försöka uppmuntra familjestabilitet i form av förebyggande åtgärder. Det ska finnas en bra tillgång till familjerådgivning som man snabbt kan komma till, osv. Men självfallet är det ingenting som politiker lägger sig i hur var och en lever sitt liv, vilka som lever ihop eller vilka som väljer att dela på sig. Samhällets uppgift är att se till att det finns en stöd kring familjen. Vi tror att en familjestabilitet i många fall gagnar barnen. Det är med barnen som utgångspunkt som vi formar de rader som Camilla Sköld Jansson använder sig av i sin fråga.
Fru talman! Först till frågan som rättvis fördelning mellan kvinnor och män av pensioner och alla andra former av bidrag. Jag är rakt igenom helt trygg med Vänsterpartiets politik. Den har vi drivit sedan många år. Jag kan ta fram motioner, förslag och genomtänkta handlingsprogram för hur vi ska komma till rätta med det. Jag konstaterar att Maria Larsson inte svarar på min fråga. Det står i kd:s familjepolitiska program att ni vill ha ekonomiska stödformer som gynnar stabila familjerelationer. Det måste innebära att det ni vill ha stödformer som försvårar en skilsmässa. Det är i så fall en kvinnofälla som heter duga.
Fru talman! Camilla Sköld Jansson drar långtgående slutsatser. Det handlar t.ex. för bostadsbidraget om att man ska titta på den sammanlagda hushållsinkomsten. I dag missgynnas de hushåll som har en hög inkomst och en mycket låg inkomst i stället för två medelstora inkomster. Det är ett uttryck för att man måste titta på den faktiska hushållsinkomsten och bägge parters möjlighet till gemensam försörjning. Det är ett av exemplen. Jag kan bli lite bekymrad över Camilla Sköld Janssons retorik. Den är svulstig och av stort omfång. Men när det kommer till den praktiska handlingen borde Camilla Sköld Jansson ha anledning att se till sitt eget parti. Skånelistorna, Camilla Sköld Jansson, måste vara en skam för Vänsterpartiet. Är ni nöjda med utvecklingen i den offentliga sektorn, hur det ser ut med kvinnor på chefspositioner, osv.? Ni som har varit i regeringssamarbete så länge har inte lyckats förbättra antalet eller proportionerna mellan kvinnliga och manliga myndighetschefer. Det finns ganska mycket ogjort för Vänsterpartiet under den här mandatperioden. Någon gång får det vara slut på retoriken och bli lite handling i stället. Jag tycker att Vänsterpartiet borde ha hunnit till det under dessa fyra år. Nu är snart loppet kört.

Fru talman! Margareta Andersson nämnde bekymren med löneskillnaderna i offentlig sektor. Det är i första hand en resursfråga, och det är ju allmänt känt att vi i Vänsterpartiet har en mycket konsekvent hållning när det gäller resurser till offentlig sektor. Man säger ibland att politik är att välja. Ibland handlar det om att välja olika förslag. Ett förslag som Centerpartiet har stått bakom och som är mycket allvarligt utifrån ett jämställdhetsperspektiv är försämringarna av turordningsreglerna. Där ser vi nu återigen resultatet, att det är kvinnor som får stryka på foten. Visst ska vi skärpa skyddslagstiftningen om rätt till ledighet osv., men grundproblematiken är ändå det antifackliga kravet när det gäller turordningsreglerna. Nu tror jag i och för sig att jag på förhand vet svaret, men jag vill ändå ha ett tydligt, konkret besked från Centerpartiet. Kommer ni att framhärda i att de försämrade turordningsreglerna ska bestå? Är ni beredda att offra jämställdheten?

Herr talman! Elver Jonsson uttalade i inledningen lite vaga förhoppningar om att få stöd för reservationen, även om han själv inte trodde att han skulle få det stödet, och det stämmer. Det har att göra med att om man läser reservationen så ser det rätt okej ut att man vill uppvärdera kvinnoyrken osv. Men problemet är att det är lösryckt ur sitt sammanhang. Därför var det bra att Elver Jonsson var så tydlig i sitt inledningsanförande, att detta är kopplat till synen på offentlig sektor och att man ska avskaffa monopolet och privatisera. Det är ju den kopplingen som gör att bl.a. Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom reservationen. Vi har inte samma utgångspunkter. Den bakomliggande orsaken är inte offentlig sektor. Detta har vi diskuterat tidigare. Däremot skulle jag vilja föra in frågan på ett helt annat område som är en av Folkpartiets käpphästar, nämligen hushållsnära tjänster. Det handlar om hur vi ska organisera det avlönade arbetet och det oavlönade arbetet. Där är vi överens om att det är orättvist att det är kvinnor som gör det oavlönade arbetet. Då förstår jag inte hur man har tänkt. På vilket sätt utmanar hushållsnära tjänster maktstrukturerna? På vilket sätt griper de in i den orättvisa fördelning som finns mellan oavlönat och avlönat omsorgsarbete? På vilket sätt förändrar de relationen i familjen när det gäller just den del som är uttryck för brist på jämställdhet?

Herr talman! Det var ett bra klargörande vi fick, att problemet är att det oavlönade och det avlönade arbetet är orättvist fördelat och att man ska lösa det genom att lyfta in en tredje person som ska utföra en del av hemarbetet. Och vem är den tredje personen? Ja, det är som Elver Jonsson säger en kvinna. Det sades klart att det handlar om kvinnor. Detta är ett förslag som både utifrån ett klassperspektiv och utifrån ett könsperspektiv är helt förkastligt. Det stimulerar inte männen att ta ett steg framåt för att ytterligare ta del i hushållsarbetet, utan man går över huvud taget inte in i konflikten. Man kan sätta detta mot ett annat förslag. En arbetstidsförkortning är däremot en modell som gör att både män och kvinnor bättre kan kombinera förvärvsarbete med att ta hand om barn. En daglig arbetstidsförkortning är en reform som går in och griper in i maktstrukturer. Det gör inte hushållsnära tjänster. Det är en konservativ modell som både utifrån ett klassperspektiv och utifrån ett könsperspektiv är förkastligt. Och det är bra att Elver Jonsson är klar över att det är kvinnor som ska gå in och utföra dessa städtjänster. Fortfarande är det kvinnor.

Herr talman! Vi behandlar i dag ett betänkande om jämställdhetspolitiken. Det innehåller en rad motioner som har väckts under ett antal allmänna motionstider. Man kan väl säga att det är en bred motionsflora. Det handlar om jämställdhetspolitikens mål, där skiljelinjen kan sägas gå mellan dem som ser strukturella orsaker till diskriminering och bristande jämställdhet i samhället och dem som föredrar att se mer individuella förklaringsmodeller. Det handlar om möjligheten att förena familjeliv och förvärvsarbete, där det finns hyfsat gemensamma målsättningar men där metoderna skiftar - och också graden av angelägenhet i sådana åtgärder, tror jag. Det handlar om hur man sprider metoder för att uppnå jämställdhet. Det finns en ganska stor enighet kring vad som bör göras på det området men lite olika uppfattningar om huruvida detta bör centralstyras eller utvecklas lokalt. Det handlar om lönediskriminering och jämställdhetslagen. Där tycker jag att det finns en ganska tydlig skiljelinje mellan borgerlighet och socialdemokrati, som handlar om huruvida det behövs lag, politiska insatser och resurser till de offentliga verksamheterna för att kunna komma till rätta med de löneskillnader som finns eller om det finns ett trollspö som heter konkurrensutsättning. Det handlar om diskrimineringsfrågorna, där under lång tid diskussionen och debatten har kommit att handla om huruvida det ska vara en sammanhållen lagstiftning men där vi kanske nu kan ta steget vidare, i och med att regeringen har aviserat en utredning på området, och också diskutera vad en sådan hårdare och tuffare lagstiftning faktiskt ska innebära. Hur kan vi vidga diskrimineringslagarna till att omfatta fler samhällsområden? Hur kan vi se till att bevisreglerna blir sådana att det blir lättare att bevisa diskriminering när sådan har skett? Det tycker jag är substansfrågor, och det är bra. Där kommer det också att synas att det finns en hel del olika uppfattningar. Man kan alltså säga att det här betänkandet rymmer både enighet i vissa frågor och tydliga konfliktytor på andra områden. Det landar i det som flera har konstaterat här, nämligen att utskottet och utskottsmajoriteten föreslår att motionerna avslås, antingen med hänvisning till konflikter och åsiktsskillnader eller baserat på att vi har en ungefärligen gemensam bild och att processen är i gång med att faktiskt ta fram åtgärder. Med anledning av det vill jag yrka avslag på de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet och yrka bifall till utskottets förslag. Det är bara att konstatera att det sker mycket inom jämställdhetspolitiken. Vi har fått en ny jämställdhetslag. Vi har gjort en hel del när det gäller mainstreaming och metoder. Vi har jobbat med att faktiskt komma till rätta med de problem som finns med att förena föräldraskap och arbetsliv. Men samtidigt ska man vara medveten om, vilket flera här också har sagt, att situationen inte är idealisk utan att det finns problem kvar. Det är klart att det gör. Det finns en lönediskriminering kvar i samhället. Det finns problem med att förena föräldraskap och arbetsliv. Det är bara att konstatera att politiken drar åt ett håll. Politiken drar åt det hållet att faktiskt försöka skapa mer jämställda villkor. Men det finns fortfarande strukturer som bevarar och håller kvar bristande jämställdhet i samhället. Tanken bakom jämställdhetslagen är just att lyfta upp dem, att ventilera de strukturer och idéer som ligger bakom diskrimineringen och den bristande jämställdheten. Var finns de stora jämställdhetsproblemen kvar? Ja, det är i lönesättningen, i den slutna process som det ofta är att förhandla om löner, oavsett om det är individuellt eller kollektivt. Det är i hemmet, där våldet mellan män och kvinnor är det kanske största enskilda problemet som är kvar. Det är där värderingarna och åsikterna inte har lyfts upp, inte har debatterats, inte har varit i offentlighetens ljus och inte synliggjorts som problemen finns kvar. Där vi däremot har lyft upp dem och gjort dem till en offentlig debatt har värderingarna synats och vi har faktiskt fått en utveckling mot ett mer jämställt samhälle. Här finns en seriös diskussion att ta: Hur ska vi lyckas få in mer av jämställdhet i lönesättningen? Hur ska vi lyckas få in ännu mer jämställdhet på arbetsmarknaden när det gäller föräldraskap och arbetsliv? Men tyvärr tas inte den diskussionen i det här betänkandet, därför att oppositionen har lagt fram motioner där det över huvud taget inte pratas om detta. I stället kommer man med trollspölösningar som ska avhjälpa allt. Det har sagts mycket, och jag ska bara ta upp två områden som det har pratats om. Det ena handlar om konkurrensutsättningen som heurekalösning. Det är bara att konstatera: Vi har haft den diskussionen år efter år. Vi har bett dem som säger att konkurrensutsättning löser lönediskrimineringen att visa varför det i så fall finns låglönejobb och lönediskriminering på den privata sidan. Jag har bett Kent Olsson prata om detta flera gånger. Han kommer till kammaren år efter år och har bara ett svar på den frågan - tystnad. Nu ber jag Kent Olsson: Berätta gärna om det! Berätta vad en anställd inom HTF:s avtalsområde har i lön! Berätta hur många arbetsgivare de har att välja mellan! Det han säger är ju: Bara vi får fler arbetsgivare får vi upp lönerna. Om vi går ut i verkligheten och tittar kan vi se att sådan är inte verkligheten. Det talas tyst från Kent Olssons och andras sida om att fackförbundet Kommunal har känt sig tvingat att ta fram antidumpningsklausuler i sina avtal när man lägger ut verksamheter på entreprenad därför att detta har använts som ett sätt att dumpa lönerna. Det talas tyst om att de oförklarade löneskillnaderna faktiskt är större i den privata än i den offentliga sektorn. Jag tycker att man ska vara så ärlig att man säger att lönediskriminering finns i både den offentliga och den privata sektorn. Därför är det viktigt att vi har en lag som lyfter upp lönediskrimineringen på bordet, visar vad som ligger bakom, diskuterar detta och kommer med åtgärder för att faktiskt kunna rätta till lönediskrimineringen. Detta är just jämställdhetslagen ett uttryck för. Men den var ju Moderaterna emot. Den anger nu Moderaterna som förklaring när man säger att löneskillnader finns kvar. Oj, ett år efter det att jämställdhetslagen har trätt i kraft finns det minsann lönediskriminering kvar. Ja, och det är därför att vi inte har en statlig lönepolitik. Vi har satt i gång en process som faktiskt synliggör skillnaderna i samhället och skillnaderna i lönesystemet, och det tror jag är viktigt. Men ni har inget svar på detta. Ni använder en ideologisk blind fläck och säger att konkurrensutsättning och privatisering är jättebra. Det löser allt. När det visar sig att det inte gör det står ni där, naknare än den nakna kejsaren någonsin har varit, och har ingen lösning på de här problemen. Det är ert problem. Om man därtill vill minska resurserna till den offentliga sektorn, vilket Moderaterna vill i sin politik, minskar det förstås förutsättningarna ytterligare för att faktiskt kunna höja kvinnolönerna i offentlig sektor. Jag kan inte komma fram till annat: Kent Olsson står här och säger att det är fel med lönediskriminering, men han har absolut ingenting för att göra något åt det. Han har inga som helst metoder. Det blir problematiskt, för då accepterar man den lönediskriminering som finns. Det var den ena frågan där jag tror att det finns en grundläggande skiljelinje. Den andra handlar om möjligheten att förena yrkesliv och familjeliv. Detta var kristdemokraten Maria Larsson mycket inne på. Hon sade mycket klokt och mycket fint, tycker jag, om sådant som borde vara självklart, om de svårigheter som många upplever i vardagen att få tiden att gå ihop. Men vad var svaren? Vad sade Maria Larsson? Vi är ett parti, sade hon, som inte vill att alla ska vara hemma. Bara att Maria Larsson behöver säga det antyder ju någonting. Går vi sedan in och tittar på politiken ser vi detta ännu mer. Vi ser ett system där man inför barnomsorgskonto - om nu de borgerliga partierna fortfarande är eniga om detta, det vet vi ju inte, men måhända är de det - höjer barnomsorgsavgifter och helt enkelt gör det mindre lönsamt för dem som faktiskt vill arbeta. Sanningen är den att ni tar fram ett system som gör att det kommer att bli väldigt svårt för dem som vill arbeta att kunna göra det. Ni kombinerar det med lite fina turordningsregler som gör att gravida och föräldralediga diskrimineras på arbetsmarknaden. Ingen av er här i dag vill kommentera det. Camilla Sköld Jansson har ställt frågan gång efter gång och får inget svar. Hur kan ni vara nöjda med den politik ni har drivit när det uppenbart visar sig att den leder till diskriminering av kvinnor? När det visar sig att det blir svårare att förena familjeliv och arbetsliv tiger ni. Då är det tystnad som råder. När vi talar om att fler pappor ska ta ut föräldraledighet säger ni: Jättegärna, gör en informationskampanj till. Det är inte informationskampanjer som har saknats. Det har det funnits rätt många av på både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringens tid. Men när det kommer till konkreta metoder - pappamånader, incitament, höjda tak i socialförsäkringssystemen - råder tystnad. Då finns det inga metoder. Tyvärr är det tystnad i de frågor som är viktiga för att kunna uppnå jämställdhet. Det är vad vi ser i betänkandet och i den här debatten. Det finns ingen anledning att vara tyst. Det finns ingen anledning att försöka dölja de problem som finns. Det finns lönediskriminering i samhället. Då behöver vi en lagstiftning som lyfter upp och synliggör. Det har vi i jämställdhetslagen. Vi är på god väg att kunna använda den på ett bra sätt. Det behövs tryck på arbetsmarknadens parter att förhandla fram jämställda lönesystem. Vi har gett verktyg, och vi sätter press på parterna genom det statliga medlingsinstitutet. Det behövs säkert också resurser till den offentliga sektorn för att kunna höja kvinnolönerna i välfärdssektorerna. Det behövs det definitivt. Vi föreslår sådana åtgärder. Ni gör det inte. Ni är tysta. Vi vill skapa ett anställningsskydd som gör att kvinnor kan vara trygga i sitt arbetsliv. Vi vill minska antalet tillfälliga anställningar som skapar otrygghet, stress och ekonomiskt beroende. Vi vill fortsätta mot den avgiftsfria barnomsorgen. Vi vill fortsätta i praktisk politik med att verka för att fler barn ska få en närvarande pappa. Här går skiljelinjen. Vi pekar på ett antal åtgärder som man kan göra och ska göra. Från oppositionen råder tystnad i alla de frågor som är viktiga. I den mån det finns ett svar är det ett svar som uppenbarligen inte fungerar. Vad finns då kvar av den borgerliga jämställdhetspolitiken? Jo, det är avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Det är den jämställdhetsfråga som är kvar, som substantiellt skiljer oss åt och är något som ni vill göra aktivt. I Maria Larssons fall blir det väldigt tydligt. Hon vill skapa ett system som inte bara är orättvist mot kvinnor i allmänhet och gör det svårare för kvinnor att kunna arbeta. Hon vill också göra ett system som gör det extra svårt för lågavlönade kvinnor att arbeta. Deras yrkesarbete blir mindre värt. Däremot vill hon göra det lite lättare för högavlönade kvinnor. Det ska man i all ärlighet säga. De ska få avdragsrätt både för barnomsorgskostnader och för hushållsnära tjänster. Men det är inte för lågavlönade kvinnor. Det är verkligheten. Där går skiljelinjen i dag. Det handlar både om klass och kön. Den politik som vill lyfta upp och synliggöra de skillnader som finns i samhället är den socialdemokratiska politiken. Vi vill försöka komma tillrätta med de orsaker som skapar ojämlikhet. Herr talman! Med anledning av det vill jag än en gång yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag tror att få människor skulle komma på tanken att den allmänna grundskolan minskar människors valfrihet. Men det är just vad de borgerliga partierna hävdar att en barnomsorg som har en lägre avgift innebär. Det är en spännande formulering. Många av oss träffar människor som inte alltid har så vansinnigt mycket resurser kvar när månaden börjar närma sig sitt slut. För dem ökar valfriheten när de får en lägre avgift. Det innebär att de kan välja att göra andra prioriteringar. Ibland kan de jobba mer, därför att de känner att de behöver det för att klara sin ekonomi. Ibland kan de jobba mindre, därför att de känner att de vill vara mer med sina barn. Detta innebär att föräldrar, familjer och barn väljer. Det gillar inte vissa borgerliga partier. Det är ett bra besked. Vi har haft den diskussionen, vi tar den gärna igen, och vi tar den gärna i en valrörelse. Vi vet nu att borgerlig politik står för högre barnomsorgsavgifter. Väljarna får avgöra om det är en valfrihetsreform att höja barnomsorgsavgifter. Det är vad ni rekommenderar i praktisk politik. Jag måste ändå fråga Margareta Andersson några saker. Jag skulle tycka att det vore välgörande med ett svar. Det finns inslag i politiken hos de partier som Marianne Andersson vill samverka med som är rätt tråkiga ur jämställdhetssynpunkt. Det finns partier som vill avskaffa värnskatt. Vi har fått en undersökning som visar att det till 90 % gynnar män. Det finns partier som Marianne Andersson och Centerpartiet vill samverka med som vill ta bort det kommunala skatteutjämningssystemet eller kraftigt reducera möjligheterna att ha ett bra välfärdarbete i många kommuner. Kan vi få Centerns löfte om att ingen av dessa åtgärder kommer att bli verklighet? Det skulle drabba jämställdheten. Det är viktiga besked att få.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

Jämställdhetslagen är ett första viktigt steg i detta. Det är klart att det handlar om resurser till välfärdssektorn. Där får vi ta den debatten, gärna tillsammans med dem som vill minska resurserna. Margareta Andersson säger att Centern inte ska gå ifrån sin politik. Det är bra. Den politik som finns hos vissa av de andra tilltänkta samarbetspartierna är jämställdhetsfientlig. Det är dags att säga det. Det är dags att markera att det inte blir allvar om Centern ska vara med i en regering. Jag konstaterar att Margareta Andersson inte svarar på frågan när det gäller turordningsregler. Nu har Margareta Andersson inte möjlighet att göra det, men det finns tre borgerliga ledamöter kvar. Jag ser fram emot svar från dem. Jag hoppas att de har möjlighet att göra det.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Martin Nilsson vad han tycker är mest valfrihet för den enskilde föräldern. Är det att kunna välja en sorts barnomsorg, nämligen offentligt producerad barnomsorg, och få ett statligt bidrag för det eller är det att få bidrag oavsett vilket val jag gör? I dag står 120 000 föräldrar utan några pengar därför att de har gjort ett annat val än det som Martin Nilsson vill ge sina statliga pengar till. Jag kan inte få det till valfrihet, Martin Nilsson, när föräldrars val styrs på det sättet. Trots att åtta av tio säger att de vill ha mer tid för sina barn har de inte möjlighet att välja det i dag bl.a. beroende på att skattesystemet ser ut som det gör. Det kan inte vara mer valfrihet Martin Nilsson pratar om vår tystnad. Jag tycker att vi ganska tydligt agerar för våra olika sorters politik, men jag tror att det är Martin Nilsson som ibland står för tystnaden. Jag fick ett brev i går där det stod följande: Jag skrev till en massa sossar och frågade varför jag inte kan få välja barnomsorg själv. Inte en enda riksdagsledamot svarade mig. Ingen sossepamp eller kvinnoförbundare heller. Ingen hörde av sig. Det är kanske bra att också höra av sig till dem som ställer frågorna direkt till riksdagsledamöterna. Martin Nilsson tar också upp frågan om lönediskriminering. Det är bra. Det är viktigt att vi hittar sätt att komma till rätta med lönediskriminering. Är Martin Nilsson nöjd med hur löneutvecklingen har varit i Regeringskansliet den här mandatperioden? Där är som bekant löneskillnaderna ganska stora mellan män och kvinnor. Det mest alarmerande är att de har ökat. Från 1999 till 2001 har de ökat med i genomsnitt tusen kronor. Det måste vara otillfredsställande när man vill kämpa mot lönediskriminering. Hur ser Martin Nilsson på de problemen, och hur tänker Martin Nilsson komma till rätta med dem? Det är viktigt att det offentliga fungerar som ett föredöme när det gäller att rätta till lönediskriminering. Annars går det inte att kräva det i samhället. Jag tror att vi behöver tydliga föredömen från Regeringskansliets sida. Vad är Martin Nilssons åsikt?
Herr talman! På första frågan från Maria Larsson om valfrihet svarar jag ja. Därför har vi i Sverige ett unikt omfattande familjestöd. Därför har vi en föräldraförsäkring. Därför har vi barnbidrag. Därför har vi en valfrihet i en mängd olika barnomsorgsalternativ. Det är jättebra. Den valfriheten finns. Maria Larsson ställde frågor om Regeringskansliets löner. Jag tror att jämställdhetsministern måhända är bättre på att svara på den punkten. Det är bra att vi har en jämställdhetslag som omfattar Regeringskansliet, de privata arbetsgivarna, hela arbetsmarknaden, och som tvingar Regeringskansliet att vara minst lika bra arbetsgivare som alla andra. Det är väl bra att vi har en sådan lagstiftning? Problemet är att Kristdemokraterna har varit tveksamma. I er reservation säger ni att jämställdhetslagen står i motsats till eldsjälarnas arbete. Förklara gärna hur det går till. Förklara hur det går till att alla de fackliga medlemmar som vill bedriva jämställdhetsarbete får det svårare med en jämställdhetslag som gör det möjligt för dem att få fram statistik om hur lönediskrimineringen ser ut. Förklara det. Förklara hur ni vill underlätta eldsjälarnas arbete om ni inte har en jämställdhetslag. Maria Larsson berättar ingenting, liksom hennes kolleger, om vad turordningsreglerna har inneburit för gravida och föräldralediga. Det finns inget svar. Ingen av er har kommit med ett svar än. Gör det. Maria Larsson har två minuter på sig att berätta vad hon drar för lärdomar, vad Kristdemokraterna drar för lärdomar, av en lag som uppenbart gör det svårare för gravida och föräldralediga. Är det det barnvänliga arbetslivet? Ska ni verkligen gå vidare, som ni lovar i era motioner, och göra arbetslivet lite mer otryggt ändå, dvs. släppa fram längre provanställningar, göra det lättare att använda visstidsanställningar, göra undantag i turordningen för alla? Det är ännu mer otryggt. Det är ännu mer svårt att förena föräldraskap och arbetstid. Ändrar ni er när ni nu ser resultatet?
Herr talman! Kan Martin Nilsson tänka sig att utöka valfriheten för barnfamiljerna ytterligare genom att faktiskt lägga hela barnomsorgsstödet i knäet på föräldrarna, dvs. alla val är giltiga. Alla ska ha del i det. Det är rättvisa i vårt Sverige. Det är tydligen inte rättvisa i Socialdemokraternas Sverige. Det var ingen nyhet. Martin Nilsson berörde också som hastigast föräldraledigheten. Jag tror att det är många som vore intresserade av ett besked före valet om hur mycket mer Socialdemokraterna tänker kvotera föräldraledigheten. Finns det ett sådant förslag? Vad är Martin Nilssons uppfattning om det hela? Ska det vara en likadelning av föräldraledigheten? Är det det som är vägen fram? Det sätt som av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet behandlar oppositionens motioner är nästan ohederligt. Det står i betänkandet att man ska titta på vad det är som hindrar kvinnor från att ta chefsjobb i dag. Där står att denna fråga skulle behöva studeras närmare. Utskottet ser dock ingen anledning att i detta sammanhang precisera hur detta skulle kunna ske utan utgår från att regeringen överväger frågan vidare. Det här är ganska ohederligt. När betänkandet justeras är det denna text som föreligger, och innan vi har debatten i kammaren går jämställdhetsministern och gör precis det vi har beskrivit i motionen. Det vore ett mer renhårigt förhållningssätt att faktiskt tillstyrka en motion i vars politik man tänker instämma. Det är dålig etik att inte tillstyrka ett oppositionsförslag när man tänker göra det till sin egen politik, men man tänker inte lägga fram ett förslag inom offentlig sektor. Är det Martin Nilssons mening att även offentlig sektor ska behöva se över hur kvinnor har det i fråga om att nå högre positioner? Det är inte väl fungerande där heller. Det vet både Martin Nilsson och jag.
Herr talman! Jag får få svar på mina frågor. Vi får väl se om Elver Jonsson och Kent Olsson är bättre på att diskutera arbetsrättsliga förändringars betydelse för kvinnor på arbetsmarknaden. Det har inte varit så gott ställt där ännu. Låt mig svara på Maria Larssons frågor. Det kan ju vara trevligt och välkommet. Är Martin Nilsson och Socialdemokraterna beredda att lägga kostnader lika för alla? Jag tycker att barnfamiljer ska ha rätt till ersättning för de kostnader som man har för barnomsorg. Ibland har man kostnader, ibland har man inte kostnader för barnomsorg. Det är rimligt. Det är en rättvise och likabehandlingsprincip som jag tycker är bra. Sedan var det frågan om kvotering. Ja, vi har fattat beslut om att utöka föräldraförsäkringen. Vi har tagit ett steg längre än vad den borgerliga regeringen gjorde när den införde en pappamånad och har infört ytterligare en pappamånad. Det är bra. Det är synd att de borgerliga partierna har retirerat från det som var en progressiv jämställdhetspolitik. Bengt Westerberg var för en pappamånad. I dag är det inte så gott om pappamånadsförespråkare på den borgerliga sidan. Det är kanske ett exempel på högervridningen på den borgerliga sidan. När det gäller att förstärka ledarskapet och chefernas roll på den offentliga sidan tycker jag att det är bra. Det pågår också ett arbete på det området. Jag fick inga svar, och jag återkommer till det. Men jag vill säga till Maria Larsson att vi är övertygade om att ett otryggare arbetsliv inte gör att det blir mer jämställdhet eller att det bli lättare att förena arbete och föräldraskap. Om man inte har den höga ambitionen att det ska vara möjligt kanske det inte blir så viktigt ur just den aspekten - om man i stället tycker att det är trevligt att kunna vara hemma, och vill man inte vara hemma kanske man ändå vill ha några incitament att vara hemma. Där skiljer vi oss kanske åt. Vi tror att det är bra att ha trygghet i arbetslivet och att ha en arbetsrätt som ger möjligheter för både kvinnor och män i arbetslivet.
Herr talman! Jag har två saker som jag vill ta upp med Martin Nilsson. Det ena gäller vår reservation som handlar om att fackliga organisationer ska ha direkt talerätt till Nämnden mot diskriminering. Jag kan inte bli klok på varför Socialdemokraterna inte vill stärka de fackliga organisationernas position genom att göra denna förändring i lagen. Jag tycker inte heller att betänkandet på ett tillräckligt bra sätt beskriver var problemet ligger och varför det inte är möjligt för s att gå vidare i den delen. Det andra kan man kanske inte ställa Martin Nilsson som person till svars för, men väl som representant för det socialdemokratiska partiet. Det handlar om den utredning som nu ska se över arbetsrättslagstiftningen. Utredningen har väldigt breda direktiv, och de handlar visserligen om både kvinnor och män men har ett tydligt könsperspektiv. Det gäller trygghet i anställning, visstidsanställning osv., områden där man vet att kvinnor systematiskt har en mycket sämre position. Trots det saknar direktiven orden jämställdhet och könsperspektiv. De finns över huvud taget inte nämnda i dessa direktiv, som är så centrala från ett jämställdhetsperspektiv. Detta gör att man blir minst sagt orolig över resultatet och om det kommer att saknas konsekvensbeskrivningar. Man oroas över om kommittén som nu arbetar ska tappa jämställdhetsperspektivet. Eller bör man kanske göra ett tilläggsdirektiv eller på något sätt kompensera för detta? Jag skulle vilja höra Martin Nilssons reflexion över det här. Det finns anledning att noga följa upp frågan.

Herr talman! Uppenbarligen har vi olika åsikter när det gäller de fackliga organisationernas talerätt, och vi får väl återkomma till det. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det är mycket viktigt att man på olika sätt uppmuntrar aktivitet och engagemang, och det här vore ett sätt att göra det. Jag tackar Martin Nilsson för svaret när det gäller direktiven till utredningen. Även jag vet att det finns underliggande direktiv som tar upp jämställdhetsaspekten, men det är ändå rätt anmärkningsvärt att man i så centrala frågor lyckas undgå att nämna att män och kvinnor har olika situationer. I direktiven ges ju lite bakgrundsbeskrivningar osv. Nu har man förlängt tiden fram till dess att kommittén ska lägga fram sitt slutbetänkande, så tiden finns. Jag tolkar ändå Martin Nilssons reaktion så att kommittén på något sätt får signaler om vad som förväntas, att det här är ett mycket centralt perspektiv och att konsekvensbeskrivningar utifrån ett könsperspektiv självfallet ska få stort utrymme i det resultat som de så småningom presenterar.

Herr talman! Får jag påminna Martin Nilsson om att det inte är vi som sitter i regeringsställning, utan det är Socialdemokraterna som gör det. När man hör Martin Nilsson frågar man sig vem som är i regeringsställning, med tanke på att debatten i mycket stor omfattning rör oss. Ni har suttit i regeringsställning i åtta år. LO har i en rapport visat att löneklyftorna mellan män och kvinnor har ökat med ca 1 000 kr per månad om man jämför situationen för åtta år sedan med hur den är i dag. Man konstaterar också att det är kvinnor som arbetar i kommun och landsting som ligger lägst. Jag kan tala om en annan del i lönediskussionen. I en undersökning uttryckte Kommunals medlemmar att de föredrog att arbeta för privata arbetsgivare och tyckte att trivseln på arbetsplatsen var större om man arbetade i privat regi i stället för i kommunal regi. Det här är ganska anmärkningsvärda uttalanden, med tanke på vad Martin Nilsson sade tidigare om att man inte är speciellt positiv till alternativ. Han frågade också om jag kunde ge några exempel på att lönerna ökar. Ja, det kan jag. Lönerna inom exempelvis friskolorna är högre än lönerna inom den kommunala skolan. Det har också medfört att lönerna inom den kommunala skolan på vissa ställen har blivit högre. Det här är ett exempel. Man kan konstatera att de inom sjukvården också har fått högre löner där alternativen finns. Det här är klara siffror. Det är bara att gå hem och titta och konstatera att detta är ett faktum. Jag vill bara ha ett tillrättaläggande av Martin Nilsson i den fråga som ställdes av Maria Larsson. Hörde jag rätt när jag tyckte att Martin Nilsson sade att de barnomsorgskostnader som man har ska man få avdrag för? Det gäller alltså inte enbart de offentliga barnomsorgskostnaderna utan alla. Sade Martin Nilsson det?
Herr talman! Kent Olsson hörde fel. Jag tycker inte att man ska ha avdragsrätt. Jag tycker att man ska ha ersättning, att man ska ha betalt för de barnomsorgskostnader man har. Jag har ibland omsorg om mitt barn, och det innebär nog inte att jag har en kostnad för det. Jag tycker inte heller att jag ska ha någon ersättning för det. Det är svaret på den fråga som jag misstänker att Maria Larsson försökte ställa. Om man däremot har en barnomsorgskostnad tycker jag att det är rimligt att samhället betalar det. Själva tanken bakom maxtaxan och den avgiftsfria förskolan är att det ska finnas möjlighet att få barnomsorg efter de behov man har. Dessvärre finns det partier som motarbetar just den utvecklingen, och jag hoppas att Kent Olsson i nästa inlägg kan ändra på det. Sedan talade Kent Olsson om löner. Ja, det är väl bra om det finns privata arbetsgivare som har bra villkor. Men det är ju inte så att bara för att man för över verksamhet från offentligt till privat löser sig all lönediskriminering och lönerna höjs. Så är inte verkligheten. Gå till Kommunal och fråga varför de sluter antidumpningsavtal när det läggs ut på entreprenad. Det beror ju på att de har sett att det blir lägre löner. Kent Olsson lyfter upp ett par områden där det är en bristsituation och säger "titta här blev det minsann högre löner". Ja, det är klart att det blir högre löner i en konkurrenssituation om det är brist på yrkeskategorier. Det är inte så konstigt. Det blir det även när man bara har kommunala arbetsgivare. Det är inget speciellt med det. Det är inte lösningen på lönediskriminering. Det vet ni. Men ni har inget bättre alternativ, och därför lägger ni fram det här för att försvara er allmänna politik. Kent Olsson säger inte ett ord om turordningsreglerna. Detta är nästan en saga, som återupprepas gång efter gång. Elver Jonsson signalerar att han kanske ska säga någonting sedan. Detta diskriminerar gravida och föräldralediga. Ni har beslutat om det, och ni är inte beredda att ändra det. Ni föreslår avskaffande av värnskatt: 90 % till män och 10 % till kvinnor. Är det en bra jämställdhetspolitik?
Herr talman! Det var ett intressant yttrande från Martin Nilsson. Det är klart att det blir högre löner om det finns konkurrens och flera alternativ. Det är klart att det blir så, eftersom marknaden fungerar. Är det monopol - finns det bara en arbetsgivare - kan man bara gå till en arbetsgivare. Men i ett läge när man kan gå till flera arbetsgivare finns det möjligheter. Att ge kvinnor möjligheter att jobba inom flera sektorer är kanske en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Sedan sade Martin Nilsson att det blir konkurrens även inom den offentliga vården i bristsituationer. Martin Nilsson bor ganska nära Västra Götaland. I Västra Götalands län har man bestämt att den som flyttar från ett sjukhus till ett annat inte får högre lön. Det är bestämt av majoriteten. Det visar skillnaden mellan situationer där det finns konkurrens och situationer där det inte finns konkurrens. Socialdemokraterna säger att maxtaxan ska täcka kostnaderna för barnomsorg. Man har faktisk samma kostnader om man inte använder sig av den kommunala barnomsorgen, men då får man ingen ersättning. Det vore ganska vettigt med synonyma kostnader, så att inte bara kostnaderna för den kommunala barnomsorgen dras av. Varför är man så väldigt rädd för att utvidga sektorn, när så många av Kommunals medlemmar, som jag tidigare sade, står nära Socialdemokraterna? De vill ju jobba inom den alternativa vården. Ni säger att de inte ska göra det därför att det inte är bra. Det är bra för jämlikheten. Det är bra för konkurrensen. Det är bra för lönerna.
Herr talman! Hoppet står nu till Elver Jonsson. Inte heller Kent Olsson kunde förklara varför turordningsreglerna, som diskriminerar, ska finnas kvar. Den frågan är obesvarad. Jag ber att få det noterat i protokollet. Kent Olsson talar som om arbetstagare i landstinget i Västra Götaland vore livegna. De har bara en arbetsgivare. De kan bara få den lön de har. Det är inte sant. Det är dags att säga det. Det är en felaktig beskrivning. Det är klart att de har flera arbetsgivare att välja mellan. Det är klart att det kommer att driva upp lönerna i landstinget om det blir en bristsituation. Men det vi säger, som skiljer oss från er, är att inte bara de som befinner sig på en marknad där det för tillfället råder brist på personal har rätt att få jämställda löner. Det är inte bara marknaden som ska styra detta. Det behövs resurser för att kunna höja kvinnolönerna. Kent Olssons parti är det parti som vill minska resurserna till välfärdssektorn. Kent Olssons parti tycker att det är trevligt att ta bort värnskatten och ge 90 % av de resurserna till män och 10 % till kvinnor. Sedan vill man minska möjligheterna att höja lönerna för kvinnor i offentlig sektor. En av Kent Olssons partibröder i utskottet sade under utskottsbehandlingen att det krävs mer resurser för att kunna höja kvinnolönerna. Det är rätt. Men av det syns ingenting i praktisk politik. Det är bara tystnad, precis på samma sätt som när det gäller turordningsreglerna. Jag hoppas på Elver Jonsson. Han brukar vara en debattglad herre. Jag hoppas få höra lite om turordningsreglerna från honom.
Herr talman! Sällan har så många förhoppningar rests kring en enkel parlamentariker. Jag ska försöka ge svar. Martin Nilsson inledde med vänliga truismer. Han talade om hur viktigt det är att förena yrkesliv och familjeliv och att utskottets betänkande rymmer ett brett spektrum. Det låter sig sägas, för om detta är hela kammaren överens. Så vänder han på det hela och frågar vad oppositionen vill. Nu behöver vi lyfta fram frågorna och börja diskutera. Man visar knappast prov på handlingskraft om man efter åtta år säger att vi måste börja tala om dessa frågor eftersom det råder brist på jämställdhet. Det verkar som om Martin inte lyssnade på mitt inlägg. Jag talade om - jag tog upp sex sju punkter - vad som är angeläget att göra för att öka jämställdheten. Så går jag till turordningsreglerna, herr talman. Martin Nilsson tog ett exempel där några kvinnor skulle ha ställts åt sidan i ett sådant sammanhang. Jag medger att det kan ske misstag också med nuvarande turordningslag, men det är ett intet mot vad som skedde tidigare. Då fick man fick brev, och gråtande arbetare - män och kvinnor - sade att facket och storföretaget har gjort upp. Vi har inga turordningsregler alls. Det är inte två som tas undan; det är hela gänget. Det är klart att de situationerna var mycket allvarligare för de enskilda arbetstagarna än det som nu kan inträffa i enstaka fall. Socialdemokraterna har inställningen att man ska se upp med företagare och nyföretagande. Martin Nilsson och partiet är redan bönhört, för nyföretagandet minskar kraftigt just nu. Jag tror tvärtom att vi skulle behöva vidta åtgärder som underlättar nyföretagandet. Dit hör åtgärder för att skapa flexibilitet i småföretag, som gör att man kan få det att fungera. Man har inte storföretagens utrymme. När vi hade andra turordningsregler skötte sig statliga arbetsgivare sannerligen inte särskilt bra. Jag har många skrämmande exempel.
Herr talman! Heder åt Elver Jonsson. Han försökte, till skillnad från Kent Olsson, Maria Larsson och Margareta Andersson. Det tycker jag är bra. Hans försvar går ut på att det kan vara värre när facket får förhandla. Varför gör ni ingenting åt det, om det är ert perspektiv? Ni gör ingenting. Ni säger att reglerna kan leda till diskriminering i något enstaka fall. Vad händer om det inte bara gäller enstaka fall? Anta att det bara gäller något enstaka fall. Jag undrar ändå om det är priset vi ska betala. Är detta det pris som ni vill att Sveriges kvinnor i fertil ålder ska få betala? Finns det inget annat sätt att åstadkomma bra småföretagarvillkor? Jag tycker att den frågan måste ställas, och ni måste lämna ett svar på den. Men Elver Jonsson har i alla fall tagit en debatt, och det tycker jag är hederligt och bra. Elver Jonsson kommer att säga att det inte är nog, men den socialdemokratiska regeringen håller på att förverkliga de förslag som Småföretagarberedningen lade fram. 73 % av de åtgärderna är på gång, genomförda eller utreds. Vi ser hur lagstiftningen fungerar. Man säger att lagstiftningen behövs därför att man måste ha flexibilitet i småföretagen. Nu ser vi verkligheten bakom det som flera andra partier talar om, dvs. att vi måste ha en flexiblare arbetstid och fler individuella avtal. Här ser vi resultatet. Vi är tacksamma för att ni har berett det resultatet, så att väljarna inför valet kan se att resultatet av avregleringen på arbetsmarknaden och ökad otrygghet blir att de grupper som är minst flexibla - barnfamiljer och småbarnsföräldrar - är de som åker ut först. Det är priset som ni är beredda att betala. Vi är inte beredda att betala det priset.
Herr talman! Jag tycker att det var slående när Martin Nilsson sade att regeringen "håller på" när vi talade om vad man gör för att underlätta för en expansion av nyföretagandet. Inte är det något tempo, trots att det har funnits förslag från Småföretagardelegationen i flera år. Där finns brister att rätta till. Om vi ska få en samhällsekonomi som klarar av det som många här - kanske rentav alla - önskar krävs det ett nyföretagande, en expansion och fler arbetsplatser via småföretagen. Då kan man inte ha för rigida regler. Folkpartiet är mycket positivt till en stor anställningstrygghet, men den anställde får inte bli så fastlåst att reglerna blir kontraproduktiva, som det numera heter. Här gäller det att göra en avvägning mellan de anställdas intressen och företagens intressen. Martin Nilsson var också inne på frågan om närvarande pappor. Det är jätteviktigt att vi får större pappadeltagande. Folkpartiet har drivit på både genom att vara med om att lansera pappamånaden och genom att se till att ersättningen blir stimulerande, som gör att vi ökar pappadeltagandet. Jag blir lite fundersam när Martin Nilsson säger: Vårt mål är avgiftsfri barnomsorg. Ska det bli enligt maxtaxemodellen så är jag bekymrad. Vi får ju inte glömma att det finns familjer och barn som bor dussintals mil från närmaste barnstuga och som nu blev helt utan. Det kan också vara familjer som av en rad skäl tycker att de vill hantera omsorgsfrågorna på ett annat sätt. De är lämnade i sticket av Martin Nilsson och hans regering, och det är ingenting som vi kan vara nöjda med. Valfrihet måste ges till alla familjer.
Herr talman! Kontraproduktivt var ordet som beskrev det faktum att gravida och föräldralediga inte riktigt alltid får den plats som de skulle behöva. Då blir inte företagsklimatet tillräckligt bra. Det är ett välkommet besked! Vi tar med det och diskuterar det i valrörelsen. Återigen tycker jag att det är hederligt av Elver Jonsson att han tar diskussionen. Detta är en viktig diskussion att föra när vi diskuterar spelreglerna på arbetsmarknaden. När det gäller pappaledigt så tycker vi att det är viktigt att stimulera mer pappaledighet och fler närvarande fäder. Jag tror att vi har en viss samsyn på det området. Det finns de som tycker att man ska ta bort allt vad pappamånader heter. Men vi tror att man kan ta steg vidare för att förändra de normer och det synsätt som finns ute i arbetslivet. Det tror vi är viktigt. Vi tycker att avgiftsfri barnomsorg är en viktig välfärdsreform. Det innebär att de som behöver kan efterfråga barnomsorg efter sina behov, och inte efter sin ekonomiska förmåga. Det tycker vi är en viktig förändring.

Herr talman! Detta är en intressant debatt, och en viktig debatt. Jag tror och hoppas verkligen att denna fråga kommer att bli en stor och viktig fråga i valet. Vad det handlar om för många kvinnor och män, för mammor och pappor i dag, i Sverige men också i andra delar av världen är hur vi ska få tiden att räcka till. Hur ska vi finna balans mellan arbetsliv och familj? Det handlar helt enkelt om hur vuxenlivet ska te sig. Hur ska man få tid till barnen, till sina relationer och tid till sig själv och till sina egna intressen? Det handlar om hur arbetslivet ska utformas så att sjukdom och förtidspensionering förebyggs och så att den majoritet kvinnor som finns i sjukskrivningsstatistiken kan rehabiliteras, men också om att man kan förebygga att kvinnor i allmänhet blir sjuka. Svaren på de här frågorna är svåra. Jag har dem inte alla, och regeringen har dem inte alla. Men en sak är jag på det klara med, och det tycker jag blir tydligt när man hör den här debatten: Vi löser inte vuxenlivets och barnens problem och situation med omoderna och ojämställda metoder. Vi kan inte lösa dem genom att gå tillbaka. Det handlar i grunden om hur man analyserar ojämställdheten. Den analysen måste besvara några frågor, t.ex: Är jämställdheten ett privat, individuellt problem? Är den ett problem för de enskilda kvinnorna? Är den ett privat familjeproblem för den enskilda familjen? Är den ett samhällsproblem? Kan vi lösa detta med politik? För mig och för regeringen är inte detta ett privat problem. Ojämställdheten i Sverige och i världen är inte ett problem för individer eller familjer. Den är inte heller något biologiskt problem, utan den är ett samhällsproblem. Ojämställdheten är ett gammalt samhällsproblem som bygger på mäns överordning och kvinnors underordning. Den bygger på mäns makt över kvinnor. Lösningen är mångfasetterad. Det handlar förstås om fler kvinnor i beslutande församlingar. Det handlar om fler kvinnor som ledare, som många har varit inne på i dag. Det handlar om fler pappor som skulle ha möjligheten att vara hemma hos sina barn. Det handlar om en annan arbetsorganisation och om en bättre arbetsmiljö. Det handlar om en effektiv lönelagstiftning och om bra barnomsorg med låga, och på sikt inga, avgifter. Det handlar om en diskussion om den totala arbetstiden och om deltiden. Det handlar om åtgärder internationellt, i biståndet, i fattigdomsbekämpningen osv. Det handlar om att befria kvinnor från det sexualiserade våldet. Ser man på jämställdhet på det viset så blir den så mycket större och vidare. Då leder det till - åtminstone från min utgångspunkt - att man måste styra. Maria Larsson sade så föraktfullt: Politiker ska inte styra. Jo, jag tror att det är precis det som vi måste göra. Om man har vårt synsätt, dvs. att detta är ett strukturellt problem som kan åtgärdas med politik, så måste man våga styra. Hur ska man annars kunna förändra allt det här? Tror Maria Larsson t.ex. att papporna skulle ta ut mer eller mindre av föräldraledigheten om pappamånaderna inte fanns? Moderaterna vill ta bort de mest grundläggande regelverken för kvinnor, upphäva arbetstidslagen och göra den konjunkturanpassad, privatisera avtalsrätten och avskaffa jämställdhetslagen - kvinnor klarar sig själva. Individen, kvinnan, klarar sig själv. Moderaterna vill avskaffa medbestämmande i arbetslivet osv. För regeringen är grunden till jämställdhet rätten till ett eget arbete. Jag vill verkligen betona det. Det betyder att det ekonomiska oberoendet är viktigt för kvinnor och män. Det är viktigt att kunna ha pengar i sin plånbok eller handväska för att välja liv: att bo ihop med någon därför att man vill det och tycker om honom eller henne eller att bo ensam om man föredrar det. Jag undrar, Maria Larsson, hur kd:s samhällssystem ser ut om inte individernas egenförsörjning är grundad på det här viset. Maria Larsson sade i sin inledning att ni älskar dagis, ni älskar dagmammor, förskola, hemmaföräldrar och jag vet inte allt vad det var som ni älskar. Men i ett samhälle - i Sverige och i alla andra samhällen - så kan man inte få allt. Politik handlar inte om att hela tiden välja till och få allt. Politik handlar om att välja och att välja en politisk linje - att välja sida. Man får välja om man är med eller mot kvinnors självständighet, välja om man är med eller mot pappors rätt att lära känna sina barn när de är små och välja om man är med eller mot barnens rätt till sina pappor. Kd sticker huvudet i sanden. Ni skapar en falsk bild av verkligheten, där ni säger att allt är möjligt. Ni älskar allting, och därför ska allting vara er politik. Allt är inte möjligt. Politik är att välja. Herr talman! Mäns makt över kvinnor, när man ser den i dess värsta form och mest våldsamma uttryck, handlar om kvinnomisshandel, om prostitution och om trafficking. Mordet på Fadime, som upprörde inte bara Sveriges befolkning, utan även människor i andra länder är ett exempel på mäns makt över kvinnor. Men det är inte det enda exemplet - det är viktigt att komma ihåg det. Det finns fler kvinnor som dödas av en närstående man varje år - ungefär 20. Det är mångdubbelt fler kvinnor som misshandlas, våldtas och hotas. I en omfångsundersökning som regeringen har varit med och bidragit till har det visat det sig t.ex. att 46 % av kvinnor över 15 år har utsatts för våld eller varit hotade med våld. Så är det inte bara i Sverige, utan denna siffra är mycket hög också i andra EU-länder. Detta är inga sexgalna, hungrande män som kastar sig över kvinnor och vill ha samlag med dem, utan det är män som på det här viset vill visa sin makt över kvinnor. I slutet av maj i år drar därför de nordiska länderna och Baltikum i gång en kampanj som handlar om prostitution och trafficking som är bland det grövsta som man kan göra mot kvinnor, att handla med kvinnor, att sälja kvinnokroppar t.o.m. över våra gränser. Regeringarna i dessa länder drar i gång en kampanj för ett verkligt jämställt samhälle och mot prostitution och trafficking. I Sverige kommer vi att fokusera på det kön som begår dessa handlingar, dvs. på männen - det är provocerande, men vi tror att vi vågar att göra det - på kunderna, på torskarna. I Baltikum fokuserar vi på kvinnorna därför att där är problemet deras. De lockas till våra länder. Hur kan vi stötta dem akut när de behöver vår hjälp? Hur kan vi förebygga att de hamnar i dessa situationer? Herr talman! Även om vi - och det tycker jag att den här debatten har speglat - har en mycket olika syn på hur jämställdhet ska främjas och bli verklighet hoppas jag att partierna och partiernas kvinnoorganisationer vill delta i den svenska delen av kampanjen. På så sätt skulle vi kunna visa att vi någon gång i en viktig fråga kan gå samman, också nära ett val.

Herr talman! Det sista som jämställdhetsministern sade lät ju mycket bra, tycker jag. Men det kontrasterar ganska bjärt mot det uttalande som Margareta Hon skrev följande: En kvinna i Sverige. En dag blev hon inkallad till chefen. Plötsligt känner hon en hand på sitt ena bröst. Det är platschefen som samtidigt leende säger att hon inte behöver se så ledsen ut och att hennes lön kanske kan bli bättre om hon är snäll mot honom. Stopp ett tag - så här får det ju inte gå till. Naturligtvis inte, men tyvärr skulle det kunna inträffa om det förslag som Moderaterna har lämnat till riksdagen blev verklighet. Tycker Margareta Winberg att detta är ett bra sätt att föra en debatt på? Är det ett anständigt sätt att angripa politiska motståndare på? Jag förstår fullständigt om ministern inte tycker om den moderata jämställdhetspolitiken, likaväl som jag kan kritisera den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken. Jag vill fråga om Margareta Winberg är beredd att be om ursäkt för detta uttalande i Göteborgs-Posten. Jag tycker att det är lite förnedrande att föra en debatt på en sådan nivå. Vi må ha åsiktsskillnader, men att komma och påstå att en moderat politik leder till sexuella trakasserier på arbetsplatser tycker jag är väldigt illa. Det är också väldigt illa mot de svenska arbetsgivarna att säga att löneförhandlingar förs på det här viset. Det skulle vara intressant att höra vad ministern säger om sitt eget tidigare uttalande. Mycket kan ske i snabbhet och utan att man tänker sig för. Jag hoppas att det var så i det här fallet.
Herr talman! Nej, det var inte alls i snabbhet. Det var ganska noga genomtänkt och påläst. Jag hade läst de motioner som Moderaterna har skrivit till riksdagen och dragit mina slutsatser. Jag försökte att beskriva det på ett sätt så att folk verkligen skulle förstå vad det handlade om. I förslaget till riksdagsbeslut står det att riksdagen beslutar att avskaffa jämställdhetslagen 1991:433, att riksdagen beslutar att avskaffa arbetstidslagen, att riksdagen beslutar att avskaffa lag om medbestämmande i arbetslivet osv. Det är ju resultatet av en sådan motion, om den skulle bifallas, som jag försöker att spegla i artikeln. Men jag hade kunnat skriva värre än så och framför allt mer än så. I motion 2001/02:A318 skriver ni: Det är de enskilda arbetstagarna och arbetsgivarna som bäst avgör hur arbetstiden ska utformas. Vi föreslår att man upphäver nuvarande arbetstidslag. Min fråga till Kent Olsson blir då: Tror Kent Olsson att jämställdheten skulle främjas om det som ni skriver i dessa motioner skulle ske? Tror Kent Olsson att de sexuella trakasserierna skulle öka eller minska om inte arbetstagarna, kvinnorna, hade någon lag att luta sig emot? Hur tror Kent Olsson att arbetstiden skulle vara utformad om den i stället för att vara baserad på en arbetstidslag skulle regleras genom överenskommelser mellan medarbetare och arbetsgivare, som ni föreslår i en annan motion? Jag vill gärna ha svar på dessa frågor.
Herr talman! Desto värre! Margareta Winberg hade alltså tänkt efter innan hon sade att moderat politik leder till sexuella trakasserier. Jag tror sällan att jag har hört en minister i Sveriges riksdag säga att ett partis politik leder till sexuella trakasserier. Vilken valrörelse vi kommer att få! Det är sex månader kvar till valet, och landets jämställdhetsminister beskyller Moderaterna för att ha sexuella trakasserier i sin politik. Vi säger i vår politik att vi givetvis tror att det är möjligt, och t.o.m. bra, att enskilda arbetsgivare och arbetstagare kan diskutera hur arbetstiden ska förläggas och vilka tider som passar bäst för den enskilda familjens barnpassning. Det är en frihet som man kan uppnå. Vi har däremot aldrig sagt att man ska ta bort fackföreningarna. Man kan mycket väl ha både individuella avtal och kollektiva avtal. Men att påstå att de individuella avtal som vi vill ha leder till sexuella trakasserier på arbetsplatserna gör mig alldeles stum, fru minister. Jag trodde inte att jag skulle få höra de orden i Sveriges riksdag. Jag hyser fortfarande hopp om att ministern tänker ändra sig. Annars är det ganska så enastående att säga att ett partis politik leder till sexuella trakasserier.
Herr talman! Jag måste nog korrigera Kent Olsson. Vi ska inte blanda ihop de olika lagsystemen. Det gjorde Kent Olsson alldeles nyss när han sade att arbetstidslagen skulle leda till sexuella trakasserier. Så är det naturligtvis inte. Men dessvärre vill ni upphäva många lagar. Och ni vill upphäva jämställdhetslagen, eller hur? I den lagen finns det ett skydd mot sexuella trakasserier för arbetstagarna, och det gäller framför allt kvinnor. Detta skydd är ni beredda att ta bort. Då blir min fråga återigen: Skulle det leda till fler eller färre sexuella trakasserier? Sedan vill ni också avskaffa arbetstidslagen. Arbetstiden skulle regleras genom en privat överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det betyder att ni privatiserar jämställdheten, och det är bra att ni säger det. Vi tror inte att det går att göra det. Vi tror att man genom politik kan påverka och förändra även om det tar väldigt lång tid. Det är därför som vi vill ha dessa lagar, och det är därför som vi har skärpt jämställdhetslagen. Vi tror att det behövs. De enskilda individerna på arbetsplatserna behöver ett starkt lagskydd både för att skyddas mot sexuella trakasserier och för att så småningom - men det tar lite tid - genom sina fackföreningar kunna förhandla på ett bättre sätt så att man får ett effektivt verktyg för att ta bort de osakliga löneskillnaderna, som ni nu har upptäckt att de finns - de fanns ju inte för ett år sedan. Men skilj på lagarna, och blanda inte ihop arbetstidslagen med sexuella trakasserier! Det har knappast något samband.
Herr talman! Jämställdhetsministern började med ett bra anslag: Hur får vi tiden att räcka till? Hur kan vuxenlivet utformas? Hon fortsatte mycket ödmjukt med att säga: Jag har inte besked på alla punkter. Ja, det låter ju sig sägas, men beskedet som har nått fram till majoriteten här i riksdagen är väl att man avslår alla oppositionens förslag. Sedan kom påståendet att vi inte löser framtidens problem med omoderna metoder. Man kan väl fråga sig vad som är modernt. Jag tror att de grundläggande värden, som jag försökte peka på i mitt inledningsanförande, som liberala kvinnor stridit för genom det senaste seklet står sig ganska gott. Man kan väl också säga, som det sades i en debattreplik en gång: Visst lever vi i en modern tid, men glöm inte att det föds inga moderna människor. Sedan lyfte sig statsrådet upp till de politiska höjderna av tumlöften och sade: Nu ska vi ta tag i orättvisorna i världen. Bra! Men varför har ni bekämpat biståndsinsatserna så länge och tagit till alla krafter för att pruta när det gäller både katastrofbistånd och annat? Den enda gång som vi har nått upp till det högtidliga löfte som vi har gett till FN för 30 år sedan, att vi ska avstå en hundradel till fattiga länder, har varit när vi har haft en borgerlig regering. Vi har också haft anledning att skämmas över hur vi har hanterat flyktingpolitiken många gånger. Det har också lett till ministerförändringar när den politiken har gått snett. När det gäller mäns makt anklagar Margareta Winberg andra här för att vilja ta bort jämställdhetslagen. Min korta fråga blir: Varför kämpade Socialdemokraterna så hårt emot införandet av jämställdhetslagen?
Herr talman! Jag vill gärna svara på den sista frågan. Vi kan i efterhand konstatera att vi hade fel 1979 när vi trodde att detta var en fråga som arbetsgivare och fack skulle kunna klara själva. Vi trodde det då. Men i dag, med den kunskap vi har, har vi där sett att jämställdhetslagen var ett verktyg. Den var inte vass nog när ni genomförde den. Den var ganska tandlös, men den har skärpts och senast för drygt ett år sedan. Och jag hoppas att den ska kunna bli ett effektivt medel. Jag skulle vilja ha svar på en fråga av Elver Jonsson. När jag läser betänkandet och reservationerna ser jag att Moderaterna, vilket är hedersamt för dem, tycker jag, har en huvudreservation om mål och inriktning. Det är ju det som är det grundläggande för ett partis jämställdhetsarbete, och där står Moderaterna på egna ben. Sedan ser jag till min stora häpnad att nästa reservation som handlar om mål och inriktning har skrivits under av Folkpartiet, Centern och kd. Känns det inte besvärande, Elver Jonsson, att ett parti orkade slita sig loss, men att ni mer er tradition skrev er samman med två relativt, ett i alla fall mycket, konservativt parti? Jag undrar så vart socialliberalismen tog vägen med de jämställdhetsideal som ni i dag mycket påtagligt visat att ni har haft. Hur kunde ni göra det? Hade det inte varit snyggare och hade det inte känts renare om ni, precis som Moderaterna, hade skrivit en egen reservation om mål och inriktning för jämställdhetsarbetet, det som är grunden för det som kommer sedan? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på, Elver
Herr talman! Det kommer omedelbart här. Statsrådet har nog bara läst numret på reservationerna och vilka som står under dem, för vad som står längre ned är för det första att vi vill utveckla ett könsneutralt arbetsliv i den offentliga sektorn. Är statsrådet beredd att verka för det? För det andra: Vi vill avskaffa monopol inom yrkesområden där flertalet kvinnor är verksamma. För det tredje: Vi vill ha en kraftfull satsning på fler småföretag och särskilda åtgärder för att främja kvinnligt företagande. Är jämställdhetsministern beredd att lägga fram sådana förslag? För det fjärde: Vi vill ha sänkt skatt på hushållstjänster. Min fråga får väl upprepas från en interpellationsdebatt som vi haft: Har Margareta Winberg läst partikamraten Gun-Britt Mårtenssons bok om värdet av att stimulera hushållsnära tjänster? För det femte: Vi vill ha stimulansåtgärder för att pappor ska utnyttja en större del av föräldraförsäkringen och en översyn av AD:s roll i lönediskrimineringsmål. Jag tycker inte att det är fel att skriva under på sådana centrala frågor. Margareta Winberg är tydligen inte förskräckt över kraven utan över sällskapet. Men jag är, herr talman, ganska luttrad och framför allt ganska okänslig när socialdemokrater anklagar andra partier för att inte ha rätt sällskap. Hur många gånger har inte Socialdemokraterna vädjat till högerkrafter för att få igenom sin politik? Det må handla om att pruta på biståndet, att föra en hård flyktingpolitik eller att försöka hindra den jämställdhetsreform som numera Margareta Winberg ändå bekänner sig till.
Herr talman! Jag tycker att Elver Jonsson ska se sig om i EU. Titta på de olika länderna och deras flyktingpolitik och jämför den med den svenska! Vid en objektiv bedömning ska han komma fram till att vi har den mest generösa och rättvisa flyktingpolitiken. Titta på Danmark, där Elver Jonssons partikamrater har vunnit valet, och se vad som händer med biståndet, med flyktingpolitiken, med kulturanslagen och med andra saker som liberalerna av tradition, åtminstone i Sverige, har värnat om. Det sker en stor och kraftfull nedskärning. Till skillnad mot Danmark kan vi nu i Sverige återigen satsa på biståndet. Det kunde vi inte under 90-talet, och skälen är väl kända för oss båda. Vi kan nu föra en generös biståndspolitik men också en generös flyktingpolitik inom det EU som vi numera har att verka i. Återigen till sällskapet. Ja, det är sällskapet jag ifrågasätter i en så väsentlig fråga där Folkpartiet har traditioner och har stått oss väldigt nära, åtminstone den grupp i Folkpartiet som har varit socialliberaler. Men den är ju försvinnande liten numera, så det är väl det som gör att det går bra att skriva ihop sig med konservativa krafter som Kristdemokraterna och det något mindre konservativa, men dock, Centerpartiet. Hur var det med papparollen? Maria Larsson stod här för en stund sedan och talade om att hon inte vill ha några pappamånader. Det var ju er idé från början, en mycket bra idé som vi nu har byggt på. Hur är det med synen på generell välfärd, som ni har stått upp för under alla år? Det gör inte de andra partierna. Det är sådana saker som jag menar är bestickande när ni skriver under en så här viktig reservation tillsammans med de här två partierna. Jag tycker att det är synd. Jag uppskattar nämligen socialliberalismen och dess syn på generell välfärd och jämställdhet.

Herr talman! Jag skulle vilja vara lite artig och hälsa Margareta Winberg välkommen i debatten. Jag uppskattar att hon har kommit hit och tagit sig tid att vara med i jämställdhetsdebatten. Jag tycker att det är alltför sällan som vi har ministrar i kammaren. Därför är jag extra glad över sällskapet i kväll. Jag tackar också för de besked som vi har fått. Det första beskedet var att politiker ska styra. Uppenbarligen ska man göra det inpå köksbordsnivå, om jag förstår saken rätt. Det andra beskedet var att man inte kan få allt. Det är ett besked, fortsatt, att de föräldrar som väljer offentligt producerad barnomsorg får del av en stor statlig subvention. De som gör ett annat val får inte en enda krona. Detta gäller även fortsättningsvis. Jag tolkar beskedet så. Det är naturligtvis en värdering som ligger till grund för den styrningen. Då skulle jag vilja höra Margareta Winbergs skäl till att det inom socialdemokratin anses så mycket bättre att ett daghem eller en förskola tar hand om barnet än att barnets föräldrar gör det. Vad är det för värderingar som ligger till grund för att man premierar det ena valet och underkänner det andra? Margareta Winberg och jag har ett gemensamt intresse av att få fler kvinnor på höga positioner. FN har kritiserat oss, vilket jag tycker är väldigt generande för ett land som är jämställt. Det hävdar vi ofta. Jag tror också på det goda föredömets makt. Nu har regeringen suttit vid makten i åtta år. Under den tiden har det inte hänt så mycket när det t.ex. gäller chefer för statliga myndigheter. Det är bara en av fyra som är kvinnor. Det har inte heller blivit någon förbättring, trots att det har skett en massa tjänstetillsättningar, i proportionerna mellan kvinnor och män. Endast 12 av 77 ambassadörer är kvinnor, och endast en vd i de bolag där staten är storägare är kvinnor. Ingen styrelseordförande är kvinna. Hur länge tror Margareta Winberg att det dröjer innan vi har fått en jämn fördelning i fråga om de här statliga organen?
Herr talman! Hur många kvinnliga ambassadörer fanns det 1994? Hur många statliga generaldirektörer fanns det då? Det fanns inte fler. Det fanns färre. Sedan kan jag tycka, precis som Maria Larsson, att det går alldeles för sakta. Där kan vi åtminstone ha en gemensam uppfattning. Så till frågan om hur vi ska styra. Ja, varför är Maria Larsson politiker? Det låter lite fult, och Maria Larsson talar nästan lite föraktfullt, när hon säger ordet "styra". Ibland är det ju ett drag hos kvinnor att vi inte ska uttrycka oss så rakt på sak. Vi ska säga att vi vill ha lite inflytande. Jag tycker att man ska vara rak och säga vad det handlar om. Är man politiker så vill man ha makt. Man vill styra. Sedan ska man behandla makten väl och inte missbruka den. Mitt synsätt är att jämställdhetsfrågor är ett strukturellt problem. Det är inte ett individuellt problem för den enskilda mamman eller pappan. Det handlar om frukterna av ett strukturellt problem i världen. För att lösa det hjälper det inte att den enskilda kvinnan är stark eller att den enskilda mannen vill väl. Det är politik som möjligen kan bryta detta. "Möjligen", säger jag, för jag tror tyvärr inte att vi kommer att få uppleva en fullt ut jämställd värld. Det sitter alldeles för hårt åt, och strukturerna är alldeles för starka för detta. Jag vill fråga Maria Larsson: Spelar det någon roll för Kristdemokraterna om en kvinna har pengar i handväskan eller inte? Är det ekonomiska oberoendet viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv?
Herr talman! Självklart är det viktigt med ett ekonomiskt oberoende. Vi har en rad förslag som går i den riktningen. När det gäller styrningen har Margareta Winberg och jag olika uppfattningar om hur det ska gå till och på vilken nivå det ska ske. Vi har som princip subsidiaritet, alltså att beslut inte ska fattas högre upp än vad som är nödvändigt. Det är därför vi vill lägga ned köksbordsfrågorna till just köksbordet och inte till de politiska beslutsrummen. Där har vi en diametralt annorlunda uppfattning. Vi har nämligen tilltro till föräldrarna. Då talar jag om den speciella problematik som vi nu diskuterar. Vi har tilltro till att de kan göra ett bra val och till att de hittar en lösning som passar in på deras enskilda situation. Sedan vill vi opinionsbilda. Vi vill ha facken med som medarbetare när det gäller att t.ex. opinionsbilda omkring ett ökat uttag av pappaledighet, vilket är ett stort intresse ur jämställdhetssynpunkt. Men våra vägar dit ser något annorlunda ut. Jag noterar också att jag inte fick något svar på frågan om hur länge det dröjer innan Margareta Winberg tror att det blir ett jämställt förhållande på ambassadörsnivå samt i fråga om statliga bolag och myndighetschefer. Det har inte blivit fler myndighetschefer som är kvinnor under den här mandatperioden än det var när vi slutade. Det går väldigt långsamt. I Gävle har det varit socialdemokratiskt styre under 70 år. Det finns sju kommunala bolag i Gävle. Alla har män i ledande ställning. Det känns inte särskilt hoppfullt, Margareta Winberg.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Det känns inte särskilt hoppfullt. Det är därför som man måste styra med politiska medel - t.ex. genom att kvotera. Där har vi ju börjat när det gäller föräldraförsäkringen. Det är ni emot. Jag skulle vilja fråga en sak. Jag vet Maria Larsson inte har någon mer replik men vi kan ju prata om det sedan. Det gäller om Maria Larsson tror att det skulle vara fler eller färre pappor som skulle vara hemma med sina barn om vi inte hade de här två pappamånaderna. Hade er kampanj gjort att fler skulle vara hemma? För vi är väl överens om att både mammor och pappor ska vara hemma med sina barn när de är små? Min uppfattning är att de helst ska dela på tiden. Sedan är det intressant, det här med familjen och köksbordet. För några år sedan kom det en utredning som visade maktförhållandena i hemmet. Skiljer de sig mot maktförhållandena i samhället? Det visade sig att först kommer barnens behov i hemmet. Sedan kommer mannens behov. Sedan får kvinnan ta det som blir över. Jag tycker att den utredningen var väldigt talande. Den visade vad det handlar om; att strukturerna från samhället också går in i familjen. Då tycker jag inte att det är särskilt märkvärdigt att vi gör på ett sådant här vis - för jag förstår att Maria Larsson talar om föräldraförsäkringen och pappamånaderna. Jag tycker inte att det är särskilt märkligt att vi har pappamånaderna. Otaliga är de män som har tackat för detta. De säger: Vi behöver det som stöd mot våra arbetsgivare och arbetskamrater men också, har de sagt, ibland mot våra hustrur eller sambor. Det visar ju att det finns ett styrkeförhållande här som faktiskt mår bra av att man har den här typen av styrning. Jag tycker som sagt inte att det är fult att styra. Jag tycker att vi har politiken till det. Vilket år det blir jämställt med ambassadörer och sådant kan jag naturligtvis inte säga. Jag tror emellertid att det kommer att gå fortare än att vi får uppleva jämställdhet i samhället som helhet.

Herr talman! Jag är glad över att Centern ställer upp på den stora kampanj vi ska ha. Vi ska säkert jobba bra tillsammans. Det gäller att försöka ta det här helhetsgreppet, och sjukskrivningen är en del i det, en del som drabbar kvinnor mer än män. Jag tror att det är 60 % av de sjukskrivna som är kvinnor. Då är rehabilitering en viktig sak. Vi har ett program som Ingela Thalén har presenterat och som jag antar att Margareta Andersson känner till. Det finns säkert också ytterligare saker att göra där. Men man måste också titta på hur arbetslivet set ut. Vad är det för slags arbetsliv som gör kvinnor så sjuka? Vad är det för arbetsliv som gör att människor måste förtidspensioneras i den utsträckning som nu sker? Det här är en stor och viktig fråga, och det går inte att lösa den enbart med rehabilitering, enbart med sjukersättning. Man måste ta ett mycket större grepp om det här, tror jag. Hur ska arbetslivet utformas? Hur ska arbetsmiljön se ut? Vilken makt över arbetet har människor? Och hur får man livet att gå ihop i övrigt? En utredning som presenterades för mig häromdagen säger att en tredjedel av sjukskrivningarna är relaterade till arbetet. Två tredjedelar är relaterade till livet i övrigt. Det visar att det behövs insatser på så många olika plan för att vi ska kunna förebygga detta. Jag tror att det här måste få bli en stor fråga. Det måste få ta både tid och pengar nu och framöver. Annars går vi en väldigt dyster framtid till mötes med de siffror som vi ser just nu.

Herr talman! Vi tvingar inte någon att göra det ena eller det andra. Vi tvingar ingen att arbeta. Vad vi säger är att vi inte utöver det som gäller nu kan betala människor för att under långa tider vara hemma. Det är ju egentligen det som Margareta Andersson menar. Jag vill peka på att vi har en föräldraförsäkring som är unik i världen, både vad gäller dess längd och dess innehåll. Den är också oerhört flexibel, så att man kan dra ut på den om man önskar det. Min uppfattning är att om man inte har det egna arbetet och den egna inkomsten i botten har man inte heller möjlighet att göra val. Vi lever inte i ett sådant samhälle. Precis som jag sade till Maria Larsson: Tro inte att allt är möjligt! Tro inte att vi kan stå och bara fråga oss vad vi ska välja på smörgåsbordet och dessutom få betalt oavsett hur vi väljer. Det samhället finns inte, och det kommer inte att finnas. Vi måste, tror jag, i stället se till att vi får ett arbetsliv som är på ett annat sätt. Det kan handla både om arbetsmiljö och arbetstid. Men det kan också handla om hur föräldraförsäkringen ska utformas framöver. Ska vi prioritera en förlängning av den? Det är en frågeställning vi har. Och hur ska vi i så fall ha det med pappor och mammor, män och kvinnor, inom föräldraförsäkringen? Jag ser alltså många saker som vi måste sätta upp framför oss och vrida och vända på. Jag har, som jag inledningsvis sade, inte själv alla svar. Jag tror inte heller att Centerpartiet har dem. Därför kanske vi kan hitta fram till ett svar i en fruktbar diskussion och möjligen bli överens om det.
Herr talman! Jag vill precis som Maria Larsson uttrycka min uppskattning för att ministern är här. Jag tror att ministern har varit här samtliga gånger vi har diskuterat jämställdhetsfrågor, och det känns mycket bra. Jag kan inte låta bli att kommentera en fråga som inte hör hit men som har varit uppe i debatten. Margareta Winberg tog upp flyktingpolitiken och vilka möjligheter vi har att bedriva en generös flyktingpolitik i förhållande till EU. Lena Hjelm-Wallén har uttryckligen sagt att vi ska sluta med det. Flyktingpolitiken ska bli en överstatlig fråga och man ska överlämna beslutsmakten till EU. Där hoppas jag att den Winbergska linjen vinner. Nog om det. Projektet i Baltikum låter mycket intressant. I Vänsterpartiet jobbar vi också mycket med de här frågorna. Jag kan direkt säga att vi ställer upp, och vi är beredda att jobba aktivt. Det vore, som ministern säger, en fin gest om samtliga partier i Sveriges riksdag faktiskt kunde samlas runt detta. Jag vill också passa på att ställa en mer konkret fråga till ministern. Det handlar om en uppföljning av beslutet om kvinnofrid. Det finns ju en del utestående saker där som ska genomföras. En fråga vi har jobbat med och försökt trycka på om i förhandlingar, motioner osv. är ju frågan om den nationella kristelefonen. Vi tycker att detta är mycket angeläget. Det vore välkommet om ministern kunde redogöra för var den frågan ligger. Är det inte snart dags för den att faktiskt bli verklighet?

Herr talman! Jag hade ju hoppats att få ett sådant konkret besked. Socialstyrelsen har ju utrett frågan, och det finns ändå ett förslag. Men, som ministern säger, man kan inte få allt. Från Vänsterpartiets sida kommer vi att ligga på, och vi hoppas att det här blir verklighet ganska snart. Jag vill också passa på att föra fram vår tanke om att koppla den till Rikskvinnocentrum, vilket vi tror skulle vara en mycket bra lösning. Som sagt, jag hade hoppats på ett mer konkret besked, men vi får återkomma. Jag hoppas att ministern tar med sig att det här är något som är angeläget och bör komma till stånd.